Herr talman! Göran Persson säger att det är socialdemokraterna som har byggt upp hemspråksundervisningen genom den invandrarpolitik de fört. Menar Göran Persson att det därför skulle vara anledning att nu minska anslaget med 75 miljoner? Det handlar inte om besparing, utan om tekniska justeringar av schablonbeloppet uppåt eller nedåt, säger Göran Persson vidare. Men detta kostar ju 75 miljoner, och det har ni accepterat. De 75 miljonerna innebär en neddragning av hemspråksundervisningen. Det kommer att drabba invandrarbarnen och hemspråksundervisningen i skolan. Det är ett faktum som måste påtalas. Mot vilka vi skall rikta udden i vår kritik bestäms varken av Göran Persson eller någon annan, utan det bestäms av vad vi anser vara riktigt i det här fallet ur invandrarpolitisk synpunkt.
Herr talman! Göran Perssons senaste inlägg vittnar också om att han uteslutande mäter effektiviteten i pengar och inte i kvalitet. Jag konstaterar det på nytt. Vi har sänkt ersättningen för invandrarundervisningen från 1,1 veckotimme till 1,0 veckotimme. Kan detta verkligen vara avgörande för undervisningens kvalitet och innehåll? Vi har anvisat möjligheter att använda de fria aktiviteterna till att göra förstärkningar på området, och vi har sagt att med den kulturella identiteten kan vi få hjälp av invandrarorganisationerna. Vi har definitivt inte sagt att den helt skall läggas utanför skolans område. Lägg märke till detta! Frågan om lärartätheten hann jag inte beröra i min förra replik. Låt mig bara fråga Göran Persson: Var och när har jag sagt att lärartätheten skall minska? Jag påvisade däremot i positiv bemärkelse vad som skett under den borgerliga regeringstiden just på lärartäthetens område. Jag har sagt att det är viktigt att man utreder hur detta bäst skall tillämpas för att vi skall kunna undvika ett resursslöseri och använda resurserna på bästa sätt. Men tala om för mig var och när jag eller vi har sagt att lärartätheten är för hög och att vi därför kan göra stora besparingar på detta område.
Herr talman! Först till Alexander Chrisopoulos. Den justering som görs av veckotimpriset är en teknisk justering. Veckotimpriset skall täcka de kostnader kommunerna har för denna undervisning. Har det utgått en överkompensation skall det självfallet rättas till. Svårare än så är inte den diskussionen, och det borde också Alexander Chrisopoulos förstå. Nr 120 Till Hans Nyhage vill jag säga följande beträffande lärartätheten. Det är klart att man får intrycket när man hör moderaterna att lärartätheten i Sverige är för hög. I nästa andetag sägs att det här finns utrymme för ytterligare besparingar. Här finns det utrymme för att vara statsfinansiellt ansvarsfull eller någonting sådant, som Hans Nyhage formulerade det. Om man ställer det uttalandet i relation till de mycket frikostiga löften som moderaterna spred omkring sig i början av 1970-talet får man inte direkt intrycket att det är någon konsekvent linje som moderaterna drivit. När jag märkte att Hans Nyhage under den här debatten återigen har intagit den gamla ståndpunkten att vi nu skall ha fler lärare i skolan och satsa mer pengar på den sidan vill jag naturligtvis hälsa honom välkommen att lägga fram sådana förslag. Vi får se vad moderaterna orkar med därvidlag. Sedan ställde jag två frågor till Hans Nyhage om hemspråksundervisningen. Dem har han inte svarat på. Den ena frågan var om det var bra om det kom till fler ungdomar som ville ha hemspråksundervisning. Den frågan fick jag inget svar på, men det kanske Hans Nyhage kan återkomma till senare. Det andra jag frågade Hans Nyhage om var vilket annat ämne i skolan man skulle kunna behandla på samma sätt som moderaterna nu behandlar hemspråksundervisningen i partimotionen. Det är ingen oviktig fråga. Hemspråksundervisningen i grundskolan står och faller med den status som ämnet har. Vi har i flera år fått kämpa hårt för att ge ämnet en högre status i skolan. Skulle man nu hänvisa hemspråksundervisningen till i första hand tiden för fria aktiviteter och dessutom hänvisa undervisningen när det gäller den kulturella identifikationen till tid helt utanför skoldagen, raserade man helt hemspråksundervisningens skolmässighet, och det tycker jag är en oerhört allvarlig attack mot hemspråksundervisningen. Det är faktiskt — och det har inte uppmärksammats förut i debatten — egentligen den avgörande moderata attacken på detta område. Den förtjänar alltså att lyftas fram och ställas ut på det här viset. Moderaterna skall inte slippa undan med enbart en debatt om neddragningen av statsbidragen, även om detta är nog så viktigt. Där kan jag återigen påpeka för Hans Nyhage att ni skött även den frågan ganska märkligt. Det är först under utskottsbehandlingen som ni kommit på hur ni skall spara dessa 40 milj.kr. Det visar egentligen hur nonchalant moderaterna behandlat frågan. Det är ändå en av de svagaste grupperna i grundskolan som det här gäller. Tydligare än så kan väl inte ett parti markera sin klassinriktning.

Herr talman! Jag skall något kommentera reservationerna 5-8, som alla behandlar hemspråksundervisningen. I propositionen finns det ett förslag om besparing på 73 milj.kr. för 79 1982/83, vilket skulle betyda ca 42 milj.kr. för budgetåren därefter. Det kan finnas anledning att något erinra om de regler som gäller för statsbidrag till hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråket. Nu utgår — som vi hörde tidigare — en resurs på 1,1 veckotimme per elev och läsår. Om särskilda skäl föreligger kan länsskolnämnden besluta om ytterligare 0,3 veckotimmar per elev. Om man i en klass på lågstadiet har fem invandrarelever utgår alltså en basresurs, en förstärkningsresurs och en extra resurs på 5,5 timmars undervisning per vecka. Om man har en klass med 25 elever från samma språkgrupp och bedriver undervisningen på hemspråket utgår också en basresurs, en förstärkningsresurs och dessutom 25 gånger 1,1 veckotimmar, dvs. 27,5 extratimmar. Självfallet kan emellertid dessa elever förutom ordinarie undervisning på 25 timmar per vecka inte ha ytterligare 27,5 timmar hemspråksundervisning. Kommunerna använder då dessa resurser för att t.ex. bilda hemspråksklasser för språkgrupper med färre antal elever. Det är detta som man i propositionen benämner dubbelfinansiering. Mellan läsåren 1970 78 har undervisningsvolymen för hemspråksundervisning och stödundervisning i svenska sexdubblats. Under de fyra år som gått sedan hemspråksreformen trädde i kraft den 1 juli 1977 har undervisningsvolymen i grundskolan ökat med ytterligare 40 26. Och man kunde då tänka sig — som någon nämnde tidigare — att ett stort antal ytterligare elever har kommit till och fått del av hemspråksundervisningen. Men så är inte fallet, utan det är ett obetydligt ökat antal elever med annat hemspråk än svenska som tillkommit. Det är alltså för i stort sett samma antal elever som undervisningsvolymen på fyra år har ökat med 40 96. Om en så väsentlig ökning kommit till stånd är det klart att det kan finnas anledning att ställa sig frågan: Är pengarna använda på rätt sätt? Är resurserna utnyttjade på bästa möjliga sätt? Får vi ut så mycket vi kan av vad vi sätter in för elevernas bästa? I ett ekonomiskt trängt läge är det mot denna bakgrund naturligt att regeringen har ansett att man måste visa återhållsamhet också på detta område. De informationer som utskottet har fått har emellertid visat att det råder stor osäkerhet om dels hur propositionens förslag skulle utfalla i olika kommuner, dels om det över huvud taget skulle innebära en besparing. Utskottet har därför valt att begära en översyn av nuvarande statsbidragssystem för hemspråksundervisningen och ett nytt förslag som kan tillämpas från läsåret 1983/84. Utskottet framhåller också att de krav på återhållsamhet med samhällsresurser som ställs på andra områden också bör komma till uttryck vid denna översyn. Det är både socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet eniga om. Samtidigt erinrar utskottet om de erfarenheter som kan komma fram dels i arbetet i språkoch kulturarvsutredningen, dels genom skolöverstyrelsens uppdrag att utvärdera hemspråksundervisningen. Göran Persson tog till väldiga brösttoner när han talade om besparingar på det här området. Vad han däremot inte talade om är att också den socialdemokratiska motionen i princip innehåller ett likartat besparingsför Nr 120 slag, och jag skulle vilja citera ur den: ”Också elever i enspråkiga klasser bör därför få del av hemspråksresursen.

I det sammanhanget måste också statsbidragsreglerna prövas.” Det är uppenbarligen så att också socialdemokraterna inser att man måste ta ställning till en verksamhet som är en försöksverksamhet och som är föremål för utvärdering. Man måste se i vilken mån man kan göra förändringar — sådana skall göras — samt undersöka under vilka förhållanden verksamheten inte har fungerat på bästa sätt. Moderaternas reservation 5 gäller bestämda regler för rätten till hemspråksundervisning. Utskottet hänvisar dels till att det ankommer på regeringen att vidta åtgärder på kort sikt, dels till att språkoch kulturarvsutredningen förväntas lägga fram förslag på lång sikt. Utskottets yrkande i detta avseende framförs i mom. 7. Moderaternas reservation 6 gäller försöksverksamheten med hemspråksklasser på mellanoch högstadierna. Också här hänvisar utskottet till att det vi nu har är just en försöksverksamhet och till att skolöverstyrelsen har i uppdrag att före den 1 oktober 1982 inkomma med en utvärdering. Frågan om en utvidgning av försöksverksamheten förutsätts bli prövad först därefter. Moderaternas reservation 7 gäller en nedskärning från 1,1 till I veckotimme hemspråksundervisning per elev. I detta avseende har jag tidigare kommenterat utskottets ställningstagande. Vi vill alltså ha ett nytt förslag, baserat på de utredningar och utvärderingar som kommer till nästa år. Socialdemokraternas reservation nr 8 beträffande veckotimpriset för statsbidraget i fråga om hemspråk är fullkomligt obegripligt. Förslaget överensstämmer ju helt med vad som sägs i propositionen. Socialdemokraterna uttalar i denna reservation att veckotimpriset för detta statsbidrag bör beräknas enligt de grunder som riksdagen beslutat och i övrigt enligt den teknik som gäller för beräkning av veckotimpriset inom grundskolan. Man säger också att det ankommer på regeringen att fastställa veckotimpriset beroende på löneutveckling för berörda grupper. Ja, det är precis vad regeringen har gjort. Av statistiska centralbyråns senaste undersökning framgår att det skett en överkompensation i fråga om veckotimpriset för hemspråksundervisningen, just när man jämför med kommunernas lönekostnader för berörda grupper. Alltså har den justering skett som socialdemokraterna i reservation 8 märkligt nog efterlyser. 81 Också Alexander Chrisopoulos tog upp frågan om veckotimpriset. Det finns en förordning som säger att veckotimpriset skall följa kommunernas lönekostnader. Så har nu inte skett i det här fallet. Därför har man gjort en rättelse. Alexander Chrisopoulos tog även upp frågan om obligatorisk hemspråksundervisning. Vi har vid flera tillfällen tagit avstånd från en sådan bestämmelse, just därför att föräldrar och elever själva skall kunna välja. Vill eleverna lära sig sitt hemspråk, har de full frihet att göra det. Kommunerna är skyldiga att inrätta hemspråksundervisning, men avgörandet ligger hos föräldrarna. Vi anser att det står i överensstämmelse med vad många invandrargrupper här i Sverige tycker.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
Herr talman! Bara kort med anledning av Ylva Annerstedts beskrivning av vår motion. Jag skall lägga saker och ting till rätta, så att det blir en riktig beskrivning. Motionen går ut på att kommuner som väljer att anordna enspråkiga klasser på lågoch mellanstadiet måste garanteras tillräckliga resurser, så att denna undervisningsform kan bibehållas med god kvalitet och så att en verklig tvåspråkighet för eleverna kan uppnås. Det är tanken med motionen. Självfallet är vi också öppna för att diskutera statsbidragets konstruktion, sedan de utvärderingar som nu pågår är slutförda. Men vi har aldrig sagt att det här finns besparingsutrymme av det slag som regeringen har framhållit i sin proposition. Det förslaget har vi avstyrkt, och där har vi fått med oss Ylva Annerstedt och centerpartisterna i utskottet, vilket vi är glada för. Det tycker jag att vi skall framhålla också här i debatten. När det sedan gäller reservation nr 8 så har den tillkommit helt enkelt därför att vi är oroliga för att om man inför ett schablonbelopp på timpriset, kan de kommuner som medvetet satsat på och lyckats rekrytera behöriga lärare kommaii ett läge, där de inte får full täckning för sina kostnader. På så sätt skulle man indirekt från statsmakternas sida komma att straffa de kommuner som tagit på sig högre kostnader till följd av att de har behöriga lärare. En sådan utveckling är inte bra. Vad vi säger i vår reservation är att man måste ta hänsyn till den saken, när man väger ihop schablonerna. Därför måste regeringen följa den här frågan särskilt noga. Där skiljer vi oss från utskottsmajoriteten och har därför reserverat oss. Ytterst är detta en fråga om kvalitet i undervisningen, eftersom vi väl alla har den uppfattningen att en behörig lärare ger en kvalitativt sett bättre undervisning än en icke behörig.

Herr talman! I och för sig är jag tacksam för att Ylva Annerstedt berört Torsdagen den våra krav om att modersmålsundervisningen skall göras obligatorisk, oavsett 15 april 1982 om hon har samma uppfattning som utskottet har haft tidigare, då man avstyrkt sådana krav. När det gäller kravet på obligatorisk modersmålsundervisning motiverades tidigare avslagsyrkande — liksom i dag — med påståendet att en sådan konstruktion skulle strida mot valfrihetsmålet i riksdagsbeslutet 1975 om riktlinjer för invandrarpolitiken. Med detta menas att invandrarna fritt får välja om de vill behålla och utveckla eller förkasta sin nationella identitet, sitt kulturella arv. Därför bör, menar man, modersmålsundervisningen vara frivillig. Vi är av den bestämda uppfattningen att en förutsättning för invandrarbarn och invandrarungdomar att kritiskt granska, positivt påverka, utveckla, förkasta eller bibehålla — delvis eller helt — sitt kulturella arv och sin särart är att de har ett modersmål, att de känner till den kultur som de bestämmer sig för att eventuellt förkasta. Detta borde vara självklart. När invandrarungdomarna fått ett utvecklat modersmål och en utvecklad personlighet har de verkliga valmöjligheter att kritiskt granska, förkasta eller bibehålla — delvis eller helt — den svenska kulturen. Utskottet är medvetet om detta förhållande. Något annat kan inte vara möjligt. Därför är det självklart att modersmålsundervisningen är obligatorisk för de svenska barnen. Ingen kan komma på idén att göra den frivillig. Den är obligatorisk, och så kommer den att förbli oavsett den ekonomiska konjunkturen. Valmöjligheten framställs här som ett slags privilegium för invandrarna, som svenskarna saknar. Då vill jag fråga Ylva Annerstedt: Varför skall ni diskriminera den svenska befolkningen? Varför skall invandrarna ha privilegier som inte svenskarna kan få? Kan ni tänka er att göra modersmålsundervisningen för svenska barn valfri? Eller är modersmålet mindre betydelsefullt för invandrarbarnen än det är för de svenska barnen? Har det förhållandet att de bor i Sverige och inte i sitt hemland någon betydelse när det gäller undervisningen i modersmålet?
Herr talman! Först några ord till Göran Persson: I sitt inlägg framställer han det hela som om socialdemokraterna inte från början hade avsett att göra någon förändring i det system vi har i dag utan vill slå vakt om det. Anledningen till att jag citerade ur den socialdemokratiska motionen var naturligtvis att jag ville visa att också socialdemokraterna har planer på att göra förändringar. Det är inget fel i det. Jag tycker nämligen att man i alla sammanhang skall vara öppen för att göra förändringar i en verksamhet, om det visar sig, att vissa delar kanske inte utnyttjas på bästa sätt eller inte fungerar. Man skall alltså försöka göra verksamheten bättre och utnyttja sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. När det sedan gäller veckotimpriset vill jag göra en kommentar. Det 83 faktum att man har gjort ett tillrättaläggande i propositionen är en följd av att man noga har följt kostnaderna. Kostnaden per veckotimme i lågstadiet var förra året 3 200 kr., och det beloppet utgick till samtliga veckotimmar i lågstadiet, också hemspråksundervisningen. Men undersökningen visar att kostnaden för hemspråksundervisningen var 2 700 kr., och det utgick alltså en överkompensation på 500 kr. per veckotimme. När kostnaderna för personalen ökar avspeglar det sig givetvis i sådana här undersökningar, och det är självklart att regeringen följer utvecklingen. Jag skall återigen bemöta det Alexander Chrisopoulos säger om den obligatoriska hemspråksundervisningen. Alexander Chrisopoulos vill få det att framstå som om han är representativ för samtliga invandrargrupper i landet. Så är inte fallet. Det finns flera grupper som inte vill ha någon obligatorisk hemspråksundervisning. Då är väl ändå det bästa att låta invandraren själv välja i vilken utsträckning han eller hon vill läsa hemspråk eller avstå från det. Till sist: Att på Alexander Chrisopoulos sätt likställa en invandrares hemspråksundervisning med modersmålsundervisningen för infödda svenskar i Sverige går inte.

Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att beröra den fråga som redan har ägnats en hel del uppmärksamhet i debatten kring utskottets betänkande, nämligen hemspråksundervisningen. Jag kommer dock att göra det från en annan utgångspunkt än tidigare talare. I motion 1351 har jag hemställt att riksdagen skall begära att regeringen skyndsamt tar initiativ och lägger fram förslag i syfte att stärka det samiska språkets ställning i skolundervisningen. Bakgrunden till motionen är det samiska språkets utsatta ställning och de många problem som i praktiken fortfarande finns för samiska barn och ungdomar att få del av den undervisning de sedan länge är berättigade till. Jag har i motionen velat fästa uppmärksamheten på några av de större problemen, som är gemensamma för undervisningen i sameskolorna och hemspråksundervisningen i samiska, nämligen bristen på lärare i samiska, de stora informationsbehoven och svårigheterna att med geografiskt mycket stora upptagningsområden finna praktiskt fungerande organisatoriska lösningar på frågor om hur och var undervisningen skall bedrivas. De yttre förutsättningarna för att tillgodose samiska behov kan sägas ha skapats genom 1962 års nomadskolereform och 1976 års beslut om hemspråksundervisning. Betydelsefulla är också de ökade möjligheter som den nya läroplanen för grundskolan ger att bl.a. i form av tillvalskurser och fria aktiviteter lägga in samisk undervisning i skolarbetet. De principuttalanden som gjorts av riksdag och regering i samiska utbildningsfrågor är också klara och långtsyftande till sin innebörd. I propositionen 1976/77:80 om insatser för samerna — som riksdagen ställt sig bakom — slås t.ex. fast att man bör eftersträva inslag av samiskt språk och samisk kultur på alla utbildningsstadier och i den omfattning som motsvarar Nr 120 samernas berättigade önskemål. Torsdagen den I dag varierar möjligheterna att få hemspråksundervisning i samiska starkt 15 april 1982 från kommun till kommun. Bristen på lärare som kan undervisa i samiska och på samiska är stor. Särskilt svårt är det för de små språken sydsamiska och Anslag till det lulesamiska. Som bekant är det samiska språket inte ett enhetligt språk. I praktiken handlar det här om tre språk: nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Det råder också brist på läromedel. Läromedel för undervisning på samiska om samiska levnadsförhållanden och samisk kultur saknas nästan helt. Det kan också finnas skäl att framhålla att hemspråksundervisningen från kommunal synpunkt många gånger är resurskrävande, inte minst för kommunerna i fjällområdet. För samiska barn och ungdomar blir det ofta fråga om att organisera långa skolskjutsar. Vidare kan eleverna ha högst olika förkunskaper i samiska — en del befinner sig på nybörjarnivå, medan andra inte bara förstår utan också sedan länge är vana att tala samiska i sin hemmiljö och behärskar språket. Också det gör att det många gånger är en krävande organisatorisk uppgift för kommunerna att ordna hemspråksundervisningen. Sameskolan är en utbildningsväg som står öppen för alla samebarn. Den omfattar sju skolenheter med lågoch mellanstadium och ett högstadium. I min motion har jag tagit upp högstadiefrågan som en fråga som kräver en snar lösning. Det högstadium som i dag finns ligger i Gällivare och har hela riket som upptagningsområde. Detta är ett orimligt förhållande. Huvuddelen av eleverna som kommer från det sydsamiska området, och då i första hand från sameskolan i Änge i Jämtland, får alltså resa ända till Gällivare för att kunna få sin högstadieutbildning i sameskola. Dessutom sker den undervisning som där ges i samiska främst på nordsamiska. Viss undervisning ges på sydsamiska, men det är problematiskt att klara detta på lärarsidan. Med de stora avstånd det handlar om — från Idre långt i söder — kan eleverna inte resa hem annat än vid längre sammanhängande lov, vanligtvis tre gånger per läsår. Önskemålen från sydsamiskt håll att få ett högstadium förlagt till det sydsamiska området har hittills inte kunnat förverkligas. Nu har sameskolstyrelsen i sin anslagsframställning för budgetåret 1983 84 och att man därvid bl.a. skall kunna utnyttja lokalresurserna i Änge. Jag hoppas att detta förslag också skall leda till resultat. Utbildningsutskottet berör i sitt betänkande kortfattat lärarfrågan genom att omnämna den utbildning som f.n. finns vid högskolan i Luleå, där studerande med förkunskaper i samiska tas in på en särskild kvot. Det är gott och väl att det finns ett särskilt samiskt inslag i grundutbildningen av lärare vid högskolan i Luleå. Men ser man på situationen i dag ute i kommunerna kan man bara konstatera att det råder stor brist på lärare som 85 kan undervisa i samiska och på samiska. För att komma till rätta med dagens problem kan grundutbildningen behöva förbättras. Men det vore orimligt att blunda för möjligheterna att klara akuta behov genom fortbildningsinsatser av olika slag. Behovet av fortbildningsinsatser gäller också sameskolorna, eftersom de flesta lärare som där undervisar i samiska ämnen inte har haft detta som en del av sin lärarutbildning och endast ett fåtal lärare vid sameskolorna har gått den särskilda utbildningsväg som lärarhögskolan i Luleå tillhandahåller. Riksdagen tog år 1980 beslut om den fortsatta administrationen och ledningen av sameskolorna. Det är nu lätt att konstatera att det är en betydande och ingalunda enkel arbetsuppgift som lagts på sameskolstyrelsen. Samernas möjlighet att välja mellan sameskola och kommunal grundskola gör dett.ex. svårt att bedöma elevrekryteringen till sameskolorna, eftersom bedömningarna i hög grad måste bygga på utvecklingstendenser i valet av skolform. BI. a. sådana förändringar kommer enligt sameskolstyrelsen under 1980-talet att kräva andra organisatoriska lösningar än hittills. Det förutskickas från sameskolstyrelsens sida att det för framtiden kommer att behövas nya samarbetsformer mellan sameskolstyrelsen och kommunerna och det allmänna skolväsendet. Herr talman! Jag har med mitt inlägg i dag och med min motion velat rikta uppmärksamheten på de problem som finns i fråga om det samiska språkets ställning i skolundervisningen. Jag vill gå så långt att jag ifrågasätter om det, med hänsyn till de aktuella omständigheterna, finns en samisk utbildningsväg som i realiteten står öppen för alla samiska barn och ungdomar i vårt land. I varje fall borde det framstå som en självklar uppgift, en rättvisefråga, att de trängande behov av fortsatta insatser som finns uppmärksammas och att arbetet med att lösa dessa frågor kraftfullt understöds. Statsmakternas tidigare beslut och uttalanden förpliktar till detta. Herr talman! Jag hade för min del hoppats att utbildningsutskottet vid sin behandling av motionen skulle, om jag så får uttrycka det, på ett mer konkret sätt medverka till att dessa frågor kan föras närmare en lösning. Utskottet har emellertid ganska utförligt behandlat motionen och hänvisar till åtgärder som vidtagits under senare år i undervisningen för att säkerställa samernas eget inflytande. Utskottet anser för sin del att riksdagen inte nu bör ta några ytterligare initiativ på området. Med hänsyn till de ståndpunkter som riksdagen tidigare har intagit anser jag mig ha fog för att tolka utskottets skrivningar så, att utskottet förväntar sig att det närmast ansvariga statsrådet, sameskolstyrelsen och berörda kommuner känner sitt ansvar för att aktivt driva dessa frågor vidare och att dessa också kan påräkna riksdagens stöd för detta. Med dessa ord vill jag, herr talman, ställa mig bakom vad ett enigt utbildningsutskott anfört i denna del av betänkandet.

Herr talman! När vi nu går att behandla anslaget till gymnasieskolorna, finns det under de aktuella punkterna en hel del synnerligen angelägna frågor för våra ungdomar. Jag skall i min inledning inte beröra kvaliteten inom gymnasieskolan, eller reservationerna 1 och 2 som gäller praktikplatser och handledarutbildning. Dessa frågor kommer Göran Persson att ta upp i sitt inlägg. I stället skall jag beröra de andra frågor där vi socialdemokrater har reserverat oss och föreslagit andra åtgärder än majoriteten. Gymnasieskolan ingår som ett viktigt led i åtgärderna att möjliggöra för ungdomarna att få en fast förankring i arbetslivet. Vi kan konstatera att ungdomsarbetslösheten under de senaste åren har nått rekordhöga siffror. Orsakerna till denna öppna arbetslöshetskris för de unga skall i första hand sökas i den allmänna nedgången i den svenska ekonomin och i regeringens oförmåga att föra en ekonomisk politik som medför tillväxt och full sysselsättning. Ungdomsarbetslösheten speglar med andra ord det enkla förhållandet att arbetena inte räcker till. Regeringens politik måste alltså läggas om, så att ekonomin som helhet kan erbjuda fler arbetstillfällen. Ungdomsarbetslösheten kan dessutom bekämpas genom en förbättring av utbildningsmöjligheterna. Vi kan alltså konstatera att det viktigaste för att komma till rätta med de problem som möter inte minst ungdomarna är att den ekonomiska politiken förs på ett sådant sätt att det totala antalet arbeten väsentligt ökar. Det åvilar alltså regeringen att föra en sådan politik att detta sker. Beträffande inte minst kommunernas uppgift att klara de uppdrag som statsmakterna ålagt kommunerna när det gäller att ta hand om ungdomarna är att säga att kommunerna i första hand har ett uppföljningsansvar, innebärande ett erbjudande till de ungdomar som inte får plats i gymnasieutbildningen, eller inte kan förmås intressera sig för sådan annan kortare utbildning eller arbetslivserfarenhet. Det kan röra sig om t.ex. vissa studieoch yrkesorienteringsinsatser, kortare kurser av orienteringskaraktär, yrkesintroduktion, olika kommunala ungdomsprogram och ungdomsplatser. Större delen av dessa verksamheter — blandformer av utbildning, praktik och arbete — är ofta förlagda till arbetslivet. Innan jag går in på vår syn på yrkesintroduktionen och ungdomsplatserna, skall jag säga några ord om reservation 4. Här kan man konstatera att minskningen av det totala antalet arbetstillfällen i första hand har drabbat ungdomarna. Det finns ungdomar som efter ett års kommunalt uppföljningsansvar fortfarande saknar fast förankring på arbetsmarknaden. Dessa har ofta genomgått introduktionsprogram och yrkesintroduktion men har haft långa perioder av arbetslöshet och sysslolöshet. För dessa ungdomar kommer det att krävas mycket omfattande och långvariga stödinsatser. SÖ föreslog mot bakgrund härav en försöksverksamhet för att ta fram olika program och modeller. Dessa försök måste arbetas fram lokalt. En likartad verksamhet har bedrivits i vissa kommuner, där man har prövat olika modeller och program för att hjälpa dessa ungdomar. Vi ställde oss bakom SÖ:s förslag, och vi anser att de 10 miljoner som SÖ har begärt att få använda till försöksverksamhet bör ställas till SÖ:s förfogande. Sådana program kan omfatta olika former av arbetslivskontakter varvade med korta utbildningsinslag, feriearbete och praktik. Samtidigt som man prövar dessa modeller är det angeläget att man gör enskilda planer för de ungdomar som efter en tid inte har lyckats få den förankring och den ställning på arbetsmarknaden som de behöver. Det är dessa ungdomar som vi brukar säga ligger i riskzonen när det gäller den sociala sidan. Där är varje insats ofantligt viktig, därför att den betyder att man kan spara resurser i fortsättningen. Här bör alltså SÖ medverka till att ge kommunerna resurser för att pröva dessa modeller. Vi vet att det i vissa kommuner har bildats arbetslag, med representanter för arbetsförmedlingen, sociala myndigheter och skolan, som prövar sig fram. Man bör från SÖ:s och från statens sida medverka till att denna typ av verksamhet ytterligare stöds och utvecklas. När det sedan gäller de andra ungdomarna, som inte har kommit in på gymnasieskolan, som är skoltrötta eller för tillfället inte känner sig intresserade av en utbildning, måste det självfallet sättas in speciella insatser för dem. Riksdagen har tidigare tagit ställning till den särskilda ungdoms propositionen, som förelades riksdagen för något år sedan och som också antogs. Det finns naturligtvis positiva saker i denna proposition, men vi var ändå starkt kritiska mot den, bl.a. av det skälet att man föreslog att den skulle genomföras med mycket kort varsel. De beredskapsarbeten som hade funnits togs bort helt, och det gjorde att ungdomarna vid den tidpunkten inte hade någonstans att ta vägen. Det tog en tid innan det nya förslaget började ge effekt. Det fanns också andra brister, som vi redan då påtalade och som jag nu vill återkomma till. När den borgerliga riksdagsmajoriteten beslutade att införa den s.k. yrkesintroduktionen kritiserade vi denna verksamhetsform därför att den inte klarade de krav som vi ställde. Nu vet vi att man inom många branscher har ”rättat till” propositionen med avtal och rekommendationer för yrkesintroduktionen, på ett sådant sätt att man i varje fall har skapat vissa garantier mot otillbörligt utnyttjande. Därmed har försäkringsoch skyddsfrågorna lösts, och de fackliga organisationernas inflytande är reglerat inom de områden där man har tecknat avtal. Också frågan om ersättningen till ungdomarna har lösts, så att ungdomarna får en högre ersättning än vad regeringen föreskrev. Ibland går också kommunerna in för att öka ungdomarnas ersättning. Vi har inom arbetarrörelsen dragit slutsatser av hur yrkesintroduktionen fungerar i verkligheten. Den yrkesintroduktion som verkligen fungerar i kommunerna i dag är en annan yrkesintroduktion än den som riksdagsmajoriteten fattade beslut om våren 1980. Vi har försökt ta till vara det bästa av yrkesintroduktionen och skapa ett nytt system, som är anpassat till det som kan fungera i verkligheten, dvs. vårt förslag om ungdomsplatser. Till skillnad från yrkesintroduktionen bygger ungdomsplatserna på lokala överenskommelser, där arbetsmarknadsparterna tar sitt ansvar. Detta är väsentligt. Ungdomarna behöver stöd både av arbetsgivaren och av den fackliga organisationen. De behöver ofta faddrar på arbetsplatsen. De behöver försäkringsskydd och arbetarskydd. De har rätt till viss ersättning. Alla dessa behov kan tillgodoses genom avtal. Så har också skett i systemet med ungdomsplatser. Initiativet till det kom ju från parterna på arbetsmarknaden, och därefter vidtog regeringen de åtgärder som krävdes för att anpassa ersättningen till de avtal som tecknats. Regeringen har i en förordning utfärdat bestämmelser om ungdomsplatser fram till den 1 juli i år. Det är alldeles nödvändigt att nu ge besked beträffande tiden efter den 1 juli. Den borgerliga riksdagsmajoriteten vågar inte ge ett sådant besked, utan hoppas på regeringens goda vilja. Detta är ett trist spel med ungdomars möjlighet att skaffa sig nyttig arbetslivserfarenhet, ett schackrande med ungdomsarbetslösheten. På två viktiga punkter bör förordningen ändras. För det första bör det klart sägas ut att det också i denna verksamhetsform skall finnas utbildningsinslag, av karaktären yrkesorientering, orientering om arbetslivsfrågor eller förstärkt undervisning i det som ungdomarna särskilt behöver. För att detta skall fungera måste särskilda resurser anvisas. Vi föreslår i vår motion att 50 milj.kr. skall avsättas härför . Vi tror att det är viktigt att man ser till att det i denna typ av ungdomsverksamhet förekommer utbildningsinsatser. Självfallet skall detta ske i samarbete mellan skolan och arbetslivet. Vi har här föreslagit en dags utbildning per vecka som lämplig riktpunkt. För det andra skall man inte splittra det kommunala uppföljningsansvaret på flera myndigheter. Kommunen har i dag uppföljningsansvar tills eleven har fyllt 18 år. Ansvaret att följa upp ungdomarnas verksamhet ligger på skolstyrelserna. Regeringen har beslutat att ungdomsplatserna skall handhas av arbetsmarknadsmyndigheterna. Därigenom splittras det kommunala uppföljningsansvaret, och på det sättet blir det också svårare för kommunerna att skapa ett individuellt program för ungdomarna, där man kan kombinera ungdomsplatser, vissa kurser och annan verksamhet som kommunen kan erbjuda dem t.o.m. 18 års ålder. Också de borgerliga utskottsföreträdarna måste inse att regeringen splittrar kommunernas uppföljningsansvar. Det är illa att de borgerliga riksdagsledamöterna inte kan släppa prestigen — möjligen kan det bero på ministerrivalitet — och omskapa uppföljningsansvaret så att det verkligen kan utgöra en god hjälp åt ungdomarna. Vi menar att systemet med ungdomsplatser — med de förändringar jag nämnt — har stora möjligheter att fungera väl. Det är en styrka att arbetsmarknadens parter är överens om detta system och att det inte är något som har pådyvlats dem uppifrån av regeringen. Systemet med ungdomsplatser är överlägset yrkesintroduktionen. Vi vill därför att yrkesintroduktionen successivt skall avvecklas under det kommande budgetåret och omvandlas till ungdomsplatser. När det gäller ansvaret för denna typ av verksamhet vill jag gärna peka på de svårigheter som alltid uppstår, när två olika myndigheter är inblandade. Även om jag från annan verksamhet känner till att det förekommer ett fint samarbete mellan arbetsförmedlingarna och skolstyrelserna, är jag medveten om att det finns en risk för att ungdomarna skickas mellan de olika myndigheterna. De tvingas därigenom att gå sysslolösa en onödigt lång tid. Jag känner i luften att vi säkerligen skulle kunna vara överens om detta, men det gäller att våga ta steget fullt ut och säga att det är skolans uppgift — med hjälp av arbetsförmedlingen — att ta det fulla ansvaret för ungdomarna, att ge dem en hyfsad ställning på arbetsmarknaden. De stora svårigheterna för ungdomarna att få en meningsfull utbildning och ett arbete har förvärrats genom de borgerliga regeringarnas sätt att hantera gymnasieskolefrågorna och arbetsmarknadsfrågorna för ungdomarna. Trots att krav på ett samlat program för ungdomars arbete och utbildning framställts åtskilliga gånger i riksdagen, har regeringen inte förmått presentera ett sådant. De senaste årens åtgärder när det gäller att erbjuda ungdomar utbildning och arbete har därför karaktären av ett lapptäcke. Det är helt nödvändigt med en sanering av dessa verksamhetsformer. Det som ofta sägs om ungdomsgarantin och om att det privata näringslivet har lättare att klara detta håller inte i det verkliga livet. När antalet jobb minskar och när trängseln till våra utbildningsanstalter ökar, kommer de ungdomar i kläm som har det besvärligt. Här måste man se till att — gärna i samverkan med arbetsmarknadens parter, som visat sin vilja genom uppgörelsen om ungdomsplatser — skapa möjligheter direkt i arbetslivet med uppgjorda program som innebär att man tar hand om och hjälper ungdomarna till rätta. När det gäller det särskilda yttrandet som vi fogat till utskottets betänkande i fråga om syo-verksamheten har jag inte mycket att tillägga till den debatt vi fört tidigare. Det är bara att beklaga att besparingsåtgärderna går ut över områden som för ungdomarna är så väsentliga som syon. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 8.

Herr talman! Den ekonomiska politiken måste föras på ett sådant sätt att antalet arbetstillfällen ökar, inledde Lars Svensson med att säga. Det är riktigt, men just därför måste det föras en helt annan ekonomisk politik än den som socialdemokraterna alltför länge fick bedriva i vårt land och som de åter avser att bedriva om de kommer tillbaka till makten. Den politiken, med ökade pålagor på näringslivet i form av proms och arbetsgivaravgifter och nu också utökad med de för företagsamheten förödande socialiseringsfonderna, medverkar sannerligen inte till att några nya jobb kommer fram. Här krävs en politik som stimulerar företagsamheten och som begränsar kostnaderna och ökar konkurrenskraften. Det får inte vara en politik som med en rad byråkratiska hinder försvårar för ungdomen att få en meningsfull sysselsättning. Till nu föreliggande utskottsbetänkande finns fogade tre reservationer från moderata samlingspartiets ledamöter. En av dem gäller svenska som främmande språk. Gunnel Liljegren kommer senare att utveckla våra synpunkter bakom den reservationen. De båda övriga gäller den s.k. genomföranderesursen, och det har ankommit på mig att redovisa vår uppfattning i detta sammanhang. Därtill vill jag nämna att Bengt Wittbom senare kommer att beröra de frågor som gäller inbyggd utbildning, yrkesintroduktion, ungdomsplatser m.m. Jag avstår av det skälet från att beröra denna mycket viktiga del av betänkandet.

Trots att således även gymnasieskolan omfattats av de nödvändiga besparingsåtgärderna kan vi konstatera att antalet elevplatser ökat, att den yrkesinriktade undervisningen stärkts, att en satsning ägt rum när det gäller utbildning i företag, att en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning inletts, att introduktionsprogram för utbildning om fyra veckor införts samt att yrkesintroduktion om fyrtio veckor tillskapats. Dessutom har studieoch yrkesinformationen förstärkts. Den utveckling som ägt rum på gymnasieskolans område stämmer väl överens med det synsätt vi moderater företräder. Utbildningssystemet måste vara så flexibelt att alla ungdomars behov av utbildning kan tillgodoses. Huvudparten av utbildningen skall vara förlagd till den reguljära gymnasieskolan. Därutöver skall det finnas tillräckliga möjligheter till inbyggd utbildning, företagsutbildning, lärlingsutbildning och varvning av arbete och - kortare kurser. De yrkesinriktade utbildningsvägarna bör organiseras i samarbete med arbetslivet för att garantera att utbildningen anpassas till arbetslivets aktuella krav. För att underlätta elevernas val krävs en väl fungerande studieoch yrkesorientering. Så till frågan om genomföranderesursen! Föredragande statsråd föreslår i budgetpropositionen att ett särskilt bidrag om 10 milj.kr. skall anslås med anledning av de krav på ökade skolledarinsatser som ställs genom riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om förändringar på gymnasieskolans område. Samtidigt framhåller emellertid statsrådet att förändringarna i vidd och djup långtifrån kan jämföras med dem i grundskolan. Den rörliga resursen efter riksdagens beslut blir t.ex. betydligt mindre än enligt regeringsförslaget, vilket innebär att någon särskild handledarresurs inte behöver utgå. Vidare medför de nya timplanerna för de treoch fyraåriga linjerna genom sin samordning och enklare konstruktion att tjänstefördelning och schemaläggning kan förenklas. De synpunkter som statsrådet framför och som vi delar talar ju för att förändringarna inte är av sådan omfattning att ett behov av en särskild genomföranderesurs föreligger. Det arbete som blir följden av riksdagens beslut måste enligt vår uppfattning inrymmas i skolledningens ordinarie arbetsuppgifter. I nuvarande ekonomiska läge är det inte försvarligt att anvisa nya medel på sätt som här föreslås. Vi moderater yrkar således avslag på förslaget om genomföranderesurs och minskar därmed anslaget till driften av gymnasieskolor med 10 milj.kr. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6 och 7.

Herr talman! Jag blev litet grand förbluffad över Hans Nyhages start här. Han hänvisar till att det måste föras en ekonomisk politik som skapar arbetstillfällen. Vad är det som har skett? Nu kan inte Hans Nyhage säga att moderaterna eftersom de f. n. är ett oppositionsparti inte har ansvar för den ekonomiska politiken. Ni har under den här tiden sedan 1976 suttit i regeringar, och ni har haft ett av de tunga ansvaren genom ekonomidepartementet. Vad har skett under denna period? Jo, sedan mars 1976 har Sverige förlorat över 170 000 industriarbeten. Den ekonomiska politik som enligt vad ni lovat skulle skapa nya arbetstillfällen har i stället inneburit att antalet arbetstillfällen väsentligt minskat. Till detta skall också läggas er syn på mycket hårdhänta besparingsåtgärder inom den offentliga sektorn som innebär att även antalet offentliganställda för första gången har minskat. Är det denna politik som enligt Hans Nyhages mening innebär att man skapar nya arbetstillfällen? Ni har haft den tid jag här nämnde på er. Ni har haft inte mindre än sex år på er, och det har inneburit dessa förändringar. Det är självklart att denna politik i första hand har gått ut över de nytillträdande på arbetsmarknaden. Det har inneburit att antalet ungdomar under 25 år som i dag är arbetslösa är över 40 000. Det är den högsta siffra som vi någonsin har noterat sedan man över huvud taget införde någon typ av ordentlig arbetsmarknadsstatistik. Där ser man vad den ekonomiska politik betyder som bedrivs från borgerligt håll. Det går inte, Hans Nyhage, att i denna kammare — där det i varje fall just nu sitter så litet folk — försöka skrämma människorna med att säga att om vi får en socialdemokratisk regering, kommer det genom de socialiseringsåtgärder som socialdemokraterna föreslår att bli ännu svårare att få jobb. Situationen är ju den att sedan ni fick inflytande i svensk politik har förhållandena blivit väsentligt sämre för ungdomarna när det gäller att skaffa sig jobb. Hans Nyhage talar om introduktionsutbildningar på fyra veckor. Men det fanns korttidskurser tidigare också. Beredskapsarbete är en av de åtgärder som vi satte in under vår regeringstid. Syo skall fungera, säger Hans Nyhage. Alla skall få en plats på gymnasiet. Men det är ju precis vad vi har föreslagit. Man måste ha en sådan kapacitet när det gäller gymnasieskolan att alla ungdomar har chans att komma in.
Herr talman! Socialiseringsfonderna är det största hotet mot nyinvesteringar och företagsstimulans. Lars Svensson lär inte kunna förneka att det förhåller sig på det sättet. Efter 1976 har tiden i mångt och mycket gått åt till att sanera efter det socialdemokratiska fögderiet, efter en politik som socialdemokraterna återigen är beredda att föra, därest de åter kommer till makten. Vi levde alltför länge över våra tillgångar. Vi intecknade oss i förtid, så att säga. Nu har den tid kommit då vi måste betala tillbaka, och det frestar på. Men socialdemokraterna är inte beredda att ta konsekvenserna av sin egen politik. Ni är inte beredda att bedriva en nödvändig besparingspolitik. Säg mig var ni är beredda att spara! Det är i varje fall inte på det område vi nu diskuterar, för där plussar ni på med miljon efter miljon. Tar vi det ena området efter det andra, är vi snart uppe i miljardbelopp. Ni driver ju linjen: Spara gärna, men inte här. Men det säger ni i alla möjliga sammanhang, och då blir det i slutändan ingen besparing alls. Vad som då väntar är nya pålagor på näringslivet och samhället. Det kommer sannerligen inte att stimulera till några nya arbetsplatser för den svenska ungdomen. Sedan vidhåller jag vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att kolossalt mycket har uträttats på gymnasieskolans område sedan borgerligheten kom till makten. Antalet platser har ökat. Kontakterna med näringslivet är nu helt andra än de var under den socialdemokratiska regeringstiden. Då var det närmast fult att ha arbetslivskontakter på utbildningssidan. Verksamheten skulle då helt bedrivas inom det reguljära skolväsendet. Jag skall villigt erkänna att det har skett förändringar på den punkten på senare år, men det tog tid innan ni hamnade i den positionen.
Herr talman! Får jag först säga att mig veterligt finns det i dag ingenting som heter socialiseringsfonder. Varför har antalet arbetsplatser inom industrin sjunkit så kraftigt? Det kan väl inte bero på socialiseringsfonderna, eller vad Hans Nyhage nu använde för uttryck. Det är ju ändock så att över 170 000 jobb har försvunnit inom industrin under de sex år som Hans Nyhage och hans partikolleger haft inflytande i svensk politik. Hans Nyhage har ju suttit med i den här kammaren så länge att han borde veta att vi vid flera tillfällen har motionerat om ett utökat antal gymnasieplatser för att bereda ungdomarna möjligheter att komma in. Så sent som i fjol enades vi om att lärlingsplatserna skulle ligga utanför den stora ramen, för att därigenom öka möjligheterna för ungdomarna att komma in på gymnasieskolan. Från början fanns det inte medi den dåvarande regeringens förslag— Hans Nyhages partikamrat var skolminister på den tiden. I utskottet blev vi överens om att det aktuella beloppet borde plussas på för att ge ungdomarna större möjligheter. Det är inte så, Hans Nyhage, att det är ni som skall ta åt er äran av att antalet gymnasieplatser har ökat. Ni har försökt att skära ned bidragen till kommunerna. Därigenom hindrar ni dem från att bygga ut gymnasieskolan. Det är ett sätt att vältra över kostnaderna på kommunerna eller att minska antalet platser för ungdomar. Vi har sagt att vi är positiva till utbildning inom företagen, men enbart under förutsättning att det blir en fullgod utbildning. Det är det vi säger när det gäller ungdomsplatser. Det är det vi har sagt när det gällt lärlingsutbildning och inbyggd utbildning. Se till att det blir en kontroll, så att det blir en ordentlig utbildning! Skolan skall ha ansvaret för den. När parterna på arbetsmarknaden kommer överens om ungdomsplatser, tycker vi att det är bättre än när man fattar beslut om någonting som kallas yrkesintroduktion eller liknande. Arbetsmarknadens parter är då direkt med på att ta hand om utbildningen. Det är inte så att man löser kriserna genom att spara sig ur dem, Hans Nyhage. Titta på England! Titta på andra länder, där man prövat den metoden! Ni drar skruven sakta nedåt. Vad ni åstadkommer är ökad arbetslöshet och minskad aktivitet. Det får följdverkningar i form av ytterligare minskad aktivitet. Det finns en klar skiljelinje oss emellan. Hans Nyhage tror att man kan spara sig ur krisen. Vi tror att man kan arbeta sig ur den. Vi tror att det är väsentligare att ungdomarna har sysselsättning och utbildning än att de ingenting gör.
Herr talman! Socialiseringsfonderna har inte genomförts. Tack och lov, vill jag tillägga. Och jag hoppas att så heller aldrig skall ske. Men hotet om dem vilar över det svenska samhället. Hotet om socialiseringsfonder medverkar till att investeringslusten försvinner, att nyetableringsviljan försvinner, att chanstagandet och risktagandet — allt detta som är nödvändigt för att vi skall få nya jobb — inte stimuleras. Det är hotet om socialiseringsfonderna som utgör en allvarlig hämsko när det gäller att bereda människor arbete och sysselsättning i vårt samhälle. Det har försvunnit ett antal jobb — det måste jag erkänna. Men det är en ren konsekvens av den politik som alltför länge drevs i vårt land, då vi levde långt över våra tillgångar, då vi intecknade våra resurser i förtid. När den tiden sedan kom då vi skulle betala tillbaka, hade vi inte tillräcklig kraft att klara det. Vi hade levt över tillgångarna och klarade inte återbetalningsskyldigheterna, när samtidigt konkurrensen från omvärlden ökade och vi dessutom drabbades av lågkonjunkturer. Det är alltså den socialdemokratiska politiken som i mångt och mycket har medverkat till just detta att arbetstillfällen har försvunnit. Det är därför ett allvarligt hot som väntar, därest socialdemokraterna skulle återkomma till makten. Det är ofrånkomligt att gymnasieskolan kraftigt har byggts ut under borgerlig tid. Det lär inte kunna förnekas. Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan har tillkommit. Den inbyggda utbildningen har på ett helt annat sätt ökat och stimulerats. Yrkesintroduktionen har tillkommit. När den kom mottogs den med mycket negativa känslor från socialdemokraterna. Man hävdade att den inte på något sätt skulle kunna få något gehör i samhället. Men den redovisning som lämnats visar ju att den slagit mycket väl ut. Det är förunderligt att man från socialdemokratiskt håll nu vill avskaffa denna yrkesintroduktion, som så påtagligt har varit till nytta och glädje för våra ungdomar. Jag menar med bestämdhet att betydande insatser har gjorts under borgerlig tid för att bygga ut vår gymnasieskola, och jag ser med oro mot vad som komma skall, därest vi skulle få ett regimskifte i höst.

Herr talman! Redan i höstas när regeringen lade fram propositionen nr 14 om förändringar i gymnasieskolans utformning sade vi från vänsterpartiet kommunisternas sida att de förslagen innebar omfattande ingrepp kort tid innan gymnasieutredningens betänkande var klart. Propositionen genomdrevs dock och har sedan dess ytterligare bekräftats i årets budgetproposition. Den helhetsbedömning av gymnasieskolans framtida utformning som skulle ha kunnat komma fram ur breda diskussioner och offentlig debatt om utredningsförslagen är redan omintetgjord. Genom att regeringens ekonomiska politik har fått föregå skolpolitiken även på detta område är den fortsatta debatten om 1980-talets gymnasieskola redan dömd att bli utarmad åtminstone under den första hälften av 1980-talet. Den enda möjligheten att ge de många berörda människorna ute i landet — elever, föräldrar, skolanställda, skolpolitiskt engagerade utanför kanslihusets lilla krets — chanser att påverka de frågor som här är aktuella, är att ompröva det beslut som fattades under hösten. Men då krävs också att gymnasieskolan återfår de resurser som den nu har berövats genom sparbesluten. Nedskärningarna och den s.k. decentraliseringen av gymnasieskolan tvingar fram en omstrukturering redan under redovisningsåret 1982/83, och det inleder i så fall en process som får verkningar ytterligare ett par år. Detta kommer att innebära att hela 1980-talet för gymnasieskolans del blir präglat av ett utdraget förändringsarbete. Först skall mycket genomgripande förändringar genomföras under den första hälften av 1980-talet, och då framför allt utarmning och försämrad undervisning. Sedan tvingas vi ta ställning till vad som har ställts till, och då är det dags att göra om allt igen, förhoppningsvis i en mer positiv riktning. Detta kan ju inte vara någon vettig skolpolitik. I sin iver att genomföra en ohållbar ekonomisk politik driver regeringen med sina moderata påhejare också in skolpolitiken i en återvändsgränd. Detta är bara att beklaga i dag. Många har förgäves protesterat ute i kommunerna och skolorna. Praktiken underkänner den nyliberala politiken och ställer för framtiden dagens modeideologer i skamvrån. För dagen lönar det sig inte att säga mer än att vi kommer att få återkomma till den genomgripande debatten när skolans kris slår ut för fullt parallellt med det oundvikliga sammanbrottet för besparingspolitiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Låt mig börja med en synpunkt på Hans Nyhages inlägg. Han talade om de kolossala insatser som de borgerliga har gjort för gymnasieskolan. Det var så han uttryckte sig! Jag skall kort sammanfatta vad de kolossala insatserna har gått ut på. För det första har det varit nedskärningar av statsbidragen till lärarlöner med 2 20 i både grundoch gymnasieskolan. Det betyder 230 miljoner i besparingar på ett helår. För det andra har man minskat på skolledaroch personallagsutbildningen för gymnasieskolan. Det ger 20 miljoner för helår. För det tredje har man dragit in bidrag till förbrukningsmaterial inom yrkesutbildningen, vilket ger 25 miljoner för helår. För det fjärde har man slopat bidrag till pedagogisk stödpersonal i gymnasieskolan, bl.a. bibliotekspersonal. Det ger 50 miljoner på helår. För det femte har nedskärningar till följd av gymnasiepropositionen 1981 inneburit en neddragning på 180 milj.kr. Häri ligger också de lärarlösa lektionerna — och det är uppenbarligen när de talar om sådant som moderaterna slår sig för bröstet. För det sjätte har statsbidragen till landstingens vårdutbildning tagits bort, vilket gör 100 milj.kr. per helår. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen, men jag skall bara tillägga att beredskapsarbetena har tagits bort. Där sparade staten 350 miljoner. I stället infördes yrkesintroduktionen, som kostar 70 miljoner. Nettobesparingen är 280 miljoner. Summerar man de siffrorna hamnar man någonstans mellan 700 miljoner och 1 miljard i besparingar på gymnasieskolan under de senaste åren. Det kallar Hans Nyhage för kolossala insatser. Han tycker att de är berömvärda och hedrar de borgerliga. Jag tycker precis raka motsatsen. Sedan får väl de som lyssnar till debatten och läser protokollen dra de slutsatser de vill. Det är uppenbart att detta är ett uttryck för olika synsätt vad gäller behovet av resurser i gymnasieskolan. Att Hans Nyhage och moderaterna väljer att förhärliga de neddragningar som har gjorts är väl egentligen på sitt sätt ganska avslöjande. Herr talman! Jag skall övergå till att kommentera det betänkande som vi just nu behandlar. Kraven på gymnasieskolan att öka antalet platser och förnya utbildningsutbudet har under några år varit mycket stort. Växande ungdomskullar och en allt svårare arbetsmarknadssituation har inneburit ett starkt tryck på gymnasieskolan. Gymnasieskolan har också genomgått stora förändringar. Till stor del är det ett resultat av ansträngningar att ge så många ungdomar som möjligt en utbildning. Till detta kommer, som jag tidigare sade, regeringens kraftiga nedskärningar av resurser och dessutom införandet av de s.k. lärarlösa lektionerna. Vid sådana snabba kast som utmärkt gymnasieskolan de senaste åren är det oerhört viktigt att kravet på kvalitet i utbildningen bevakas. Kommunerna gör beundransvärda insatser för att möta ungdomarnas behov av gymnasieutbildning, trots att de borgerliga regeringsåren på många sätt har försämrat kommunernas ekonomi. Skillnaderna i utbyggnaden av gymnasieskolan är stora mellan olika kommuner och regioner. På grund av otillräcklig statlig stimulans att anordna yrkesutbildning har gymnasieutbildningen en alltför stark inriktning mot teoretiska linjer. Det tjänar föga till att i dag i siffror diskutera hur många utbildningsplatser som skulle behövas på den ena eller andra sektorn inom gymnasieskolan. Det räcker med att konstatera att fördelningen är sned och att den bör vridas rätt. Målsättningen måste dock vara alldeles klar: alla ungdomar som önskar gymnasieutbildning måste kunna erbjudas sådan. I utskottets betänkande får regeringen ett bemyndigande att överskrida de ramar som i dag anges för gymnasieskolan, om arbetsmarknadsskäl så påkallar. Jag hoppas verkligen att regeringen inte skall tveka att använda denna möjlighet att öka antalet gymnasieutbildningsplatser, om det skulle behövas. Det är främst den yrkesinriktade utbildningen som bör öka. Detta ställningstagande får dock inte tillämpas så stelt att kommuner hindras från att anordna teoretisk utbildning och därmed tvingas att avvisa sökande. Utskottet har på socialdemokratiskt initiativ uppmärksammat regeringen på detta problem och väntar sig lämpliga åtgärder. Vi socialdemokrater har i en omfattande motion till årets riksdag föreslagit en rad åtgärder för att främja ungdomens situation i samhället. I detta sammanhang skall jag beröra några avsnitt med anknytning till gymnasieskolan. Vi socialdemokrater vill ge ungdomen en yrkesutbildning med verklig kvalitet. Tyvärr motsätter sig de borgerliga partierna våra krav om att följa upp kvaliteten. Dessutom tycks de borgerliga vilja uttunna själva yrkesutbildningsbegreppen. På det ser vi mycket allvarligt. Vi socialdemokrater anser att yrkesutbildning måste byggas upp med samma noggrannhet som teoretiska gymnasiestudier. De borgerliga partierna tycks mena att allehanda inskolning i arbetslivet ute på arbetsplatser är att anse som yrkesutbildning. Vi däremot menar att verklig yrkesutbildning kräver djup och bredd; olika ämnen och utbildningsmoment måste byggas upp systematiskt. Detta kan naturligtvis ske genom att större delen, eller delar av yrkesutbildningen förläggs till arbetsplatser utanför skolan, men det kräver i så fall en god kontakt med skolan. Yrkesutbildningen är en viktig investering för framtiden i vårt land. Det borde vara självklart att värna om hög kvalitet i denna utbildning. Det skulle därför vara värdefullt om även de borgerliga skolpolitikerna ville slå vakt om en kvalitativt högtstående yrkesutbildning. Detta kan ske genom att ställa verkliga kvalitetskrav på t.ex. handledning ute på arbetsplatserna och på skolans kontaktoch uppföljning av den utbildning som är arbetsplatsförlagd. Bl. a. gymnasieutredningen har visat att elever i gymnasieskolan har ett stort behov av ökad arbetslivskontakt. Socialdemokraterna har tidigare i många olika sammanhang framhållit att det är orealistiskt att tro att det går att få fram tillräckligt många platser för praktik om inte arbetsplatserna genom lag blir skyldiga att hjälpa till med detta. Vi föreslår en sådan lag, som bör vara dispositiv, dvs. kunna ersättas av avtal. Den bör i första hand syfta till att åstadkomma frivilliga samförståndslösningar. Praktiken behöver ju också definieras enligt vissa kriterier, bl.a. att den är handledd och att den utgör del i utbildningen. I ett läge när vi tillfälligt har ett ovanligt stort antal ungdomar i gymnasieåldern är det naturligt att arbetsplatsernas resurser för yrkesutbildning utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Också elever som i dag inte har praktik i sin utbildning önskar i allmänhet mer kontakt med arbetslivet. Vi vill alltså bättre utnyttja arbetsplatsernas möjligheter till yrkesutbildning, både för att expandera gymnasieutbildningarna och för att ge så många elever som möjligt mer kontakt med arbetslivet — under förutsättning att det är fråga om utbildning som håller en god kvalitet. Jag beklagar att de borgerliga utskottsledamöterna inte velat vara med på våra förslag om att på olika sätt slå vakt om yrkesutbildningen. Yrkesutbildningen måste, som jag har sagt flera gånger förut, byggas med mycket stora krav på kvalitet. Jag skulle vilja vädja till de borgerliga skolpolitikerna att inte lura ungdomen genom att kalla exempelvis yrkesintroduktion och annan allmän inskolning på arbetsplatser för yrkesutbildning. Yrkesutbildningsbegreppet får inte förfuskas. För att garantera kvalitet i yrkesutbildningen när den är förlagd till arbetsplatser menar vi att följande sex punkter måste gälla: 1. Insatserna får inte utgöra ett förtäckt företagarstöd, dvs. att förse arbetsgivare med billig eller gratis arbetskraft. Det handlar i grund och botten om utbildning. 2. Arbetarskyddsfrågor och försäkringsfrågor måste vara lösta. 3. De fackliga organisationerna måste ha inflytande över verksamheten, och deras företrädare skall kunna ställa upp för ungdomarna på arbetsplatserna. 4. Skolan eller de samhällets organ som har hand om verksamheten måste ha god kontakt med och insyn i verksamheten. 5. Ungdomarna får inte utnyttjas utan skall garanteras inskolning på arbetsplatsen och i arbetslivet. 6. Om verksamheten inte direkt innehåller yrkesutbildning skall ungdomarna inte förespeglas att det är fråga om utbildning. Det här är principiella ståndpunkter, som ligger till grund för vårt resonemang i anslutning till detta utskottsbetänkande. Det är också dessa principiella ståndpunkter som varit vägledande för oss när vi har skrivit reservationerna 1 och 2, till vilka jag härmed yrkar bifall.
Herr talman! Göran Persson värderar tyvärr alltjämt effektiviteten på skolans område på ett enda sätt, nämligen i kronor. För honom är tydligen utbildningsresultatet och utbildningens kvalitet av underordnad karaktär. Det är riktigt att vi moderater har medverkat till besparingar på skolans område. Det är däremot inte riktigt att detta innebär ett åsidosättande av kvalitetskravet. Men om vi skall ha någon chans att skapa ett samhälle som våra unga människor kan leva tryggt i, måste vi nu ta ansvaret för att de ekonomiska förutsättningarna för detta skapas. Vi kan inte hålla på att leva över våra tillgångar. Vi måste vara beredda att göra besparingar på snart sagt alla områden, så även på skolans område. Jag menar att det alldeles uppenbart går att göra det utan att kvalitetskravet åsidosätts. Och Göran Persson har inte med ett enda ord kunnat belägga att kvalitetskravet har eftersatts därför att vi har genomfört vissa besparingar på skolområdet. Sedan måste jag korrigera Göran Persson när han påstår att man måste ha lärarlösa lektioner på gymnasieskolan. Det är fullkomligt fritt för kommunerna själva att avgöra om de vill ha sådana. Det beslut som riksdagen fattade ger möjligheter för kommunerna att se till att man inte har lärarlösa lektioner på annat sätt än genom att s.k. korttidsvikariat inte tillsätts. Värdet av korttidsvikariaten är, som jag tror att också Göran Persson vet, mycket diskutabelt.
Herr talman! Hans Nyhage försöker också här föra en ekonomisk debatt. Jag sade i den debatt vi hade på eftermiddagen att vårt socialdemokratiska budgetalternativ är så genomarbetat att det är starkare än det förslag som regeringen har lagt fram. Att beskylla oss för att inte ha täckning för våra förslag är alltså helt grundlöst. I övrigt lämnar jag den ekonomiska biten med den deklarationen. Andra utskott får klara av att föra det resonemanget. Vi har att prata utbildningsfrågor, Hans Nyhage, och jag tycker att vi skall hålla oss till dem, även om jag förstår att det för moderaterna kanske är till besvär. I sin replik nyss talade Hans Nyhage om kvalitetsfrågorna i gymnasieskolan och de lärarlösa lektionerna. Visst måste det skorra oerhört falskt och vara en fruktansvärd utmaning mot lärarna inom gymnasieskolan att påstå att borttagandet av lärare från lektionerna inte skulle innebära en kvalitetsförsämring. Det måste vara mycket besvärande för er moderater att komma ut och träffa väljarna och försöka förklara detta. Det var ett exempel. Jag skulle också kunna ta upp exemplet med bibliotekspersonalen i gymnasieskolan. Visst måste det ha inneburit en kvalitetsförsämring när ni tog bort den personalen. Jag skulle kunna göra raden mycket lång. Men låt mig gå tillbaka till de lärarlösa lektionerna. Hans Nyhage säger att vi kan strunta i dem. Kommunerna kan välja bort dem genom att exempelvis låta bli att ta korttidsvikarier. Nu är detta inte hela sanningen, och det vet Hans Nyhage mycket väl. De summorna är inte jämställda och kan på intet sätt ersätta varandra. Däremot kan kommuner, om de vill, ersätta de lärarlösa lektionerna med medel som annars skulle ha använts för de elever som har det svårast i gymnasieskolan. Den utvecklingen varnade vi socialdemokrater för, när gymnasieskolan förra gången diskuterades. Är det en sådan utveckling moderaterna vill ha av gymnasieskolan, innebär det en oerhörd kvalitetsförsämring. Att ta från de svagaste eleverna för att undvika lärarlösa lektioner i årskurs 3 på gymnasiet är ett mycket allvarligt angrepp på kvaliteten i gymnasieskolan. För er moderater är detta naturligtvis en kvarnsten om halsen, eftersom det ursprungligen är ett förslag från Britt Mogård. Men ni kommer att få bära den kvarnstenen, och ni har gjort ett förtjänta av den.
Herr talman! Göran Persson inledde sitt huvudanförande med att tala om omfattningen av de besparingar som moderata samlingspartiet har ställt sig bakom. Han gav en rent ekonomisk redovisning. Nu säger han att vi inte skall prata ekonomi, och jag begriper att han inte vill göra det. Men utbildningsfrågorna har i högsta grad med ekonomin att göra. Göran Persson påstår att socialdemokraternas budgetalternativ håller, men han talar inte om hur det ser ut. Vilka skatter och avgifter tänker ni höja? Hur stor skall promsen och arbetsgivaravgifterna bli till nackdel för svenskt näringsliv och därmed också för unga människors anställningsmöj ligheter? Redovisa detta! Vilken täckning har ni för ert budgetalternativ, när ni pressar på med miljoner efter miljoner på snart sagt alla områden? Det är närmast häpnadsväckande att Göran Persson återkommer med beskyllningarna beträffande de lärarlösa lektionerna. Vi moderater står kvar bakom den besparingsplan på gymnasieskolans område som vi alla, inkl. socialdemokraterna, accepterade i första omgången. Sedan hoppade socialdemokraterna av och var inte längre beredda att stå för den. I det sammanhanget kom de lärarlösa lektionerna in i bilden. Vi genomdrev en konstruktion, som blev sådan att man inte behöver ha lärarlösa lektioner annat än möjligen när det gäller korttidsvikariaten. Kommunerna får själva avgöra. Besparingarna åstadkommer vi genom TTF-tiden och just genom korttidsvikariatstiden. Där har vi anvisat vägarna, och den möjligheten står öppen för kommunerna att begagna. Beskyllningen att de lärarlösa lektionerna skulle drabba de svaga eleverna är närmast befängd. Någon ordning måste vi ändå ha i vår argumentering, när vi framför den här i riksdagen. Jag tillbakavisar med bestämdhet beskyllningarna om de lärarlösa lektionerna. Verkligheten talar för sig själv. Det är bara att konstatera omfattningen av gymnasieskolan när socialdemokraterna satt vid makten och omfattningen av den när de borgerliga nu sitter vid makten. Det är bara att jämföra vad som satsades per elev i reala termer när socialdemokraterna satt vid makten med vad som nu satsas när borgerligheten sitter vid makten. Gör man den jämförelsen, Göran Persson, skall man finna att det under borgerlig tid har satsats mer än det någonsin gjordes under den socialdemokratiska tiden. Socialdemokraterna bedrev därtill en sådan politik i vårt land som äventyrade och försvårade möjligheterna att skapa arbetstillfällen och ge utbildning åt våra ungdomar.
Herr talman! Varje person som lyssnar till debatten och hör Hans Nyhages tonfall förstår att jag har träffat en mycket öm punkt i den moderata argumentationen. Min uppmaning till Hans Nyhage att diskutera skolfrågor är naturligtvis helt på sin plats. De stora ekonomiska frågorna diskuteras ju i anslutning till finansutskottets betänkande — där hör de hemma. Jag kan bara — igen — säga att vi har täckning för de förslag som vi har lagt på skolområdet, och dessutom är vårt budgetförslag så starkt att det förbättrar budgetunderskottet ytterligare jämfört med regeringens förslag. Hans Nyhage har rätt på en punkt: vi socialdemokrater kunde inte vara med om besparingen på gymnasieskolan. För att använda ett något bevingat uttryck: Vi nådde inte ända fram. Vi såg konsekvenserna, Hans Nyhage, och förstod att det var orimligt att införa den här typen av lärarlösa lektioner i gymnasieskolan. Då man väljer den väg som Hans Nyhage väljer kommer det att gå ut över resursen för stödundervisning, och det innebär i sin tur att de elever som har störst behov av stöd och hjälp i gymnasieskolan kommer i kläm. Det är också — som jag sade förut — ett sätt att försämra kvaliteten i gymnasieskolan. Hans Nyhage pratar om reala termer. Men jag är inte alls rädd för att ta en diskussion med honom och jämföra satsningen på gymnasieskolan med satsningen i dag, och då plocka in de helt olika krav som ställs på dagens gymnasieskola jämfört med gårdagens. Det är ett annat samhälle som dagens gymnasieskola arbetar i. Det kommer då att visa sig att det är oerhört svårt att göra den här typen av jämförelse. Jag skall naturligtvis villigt hålla med om att man också från borgerligt håll har försökt göra satsningar på ungdomssidan inom gymnasieskolan. Men ni har inte haft förmågan och kraften, och framför allt har gymnasieskolan under moderat styre utsatts för hårda beskäringar och attacker. Det är — som jag sade i min replik — en kvarnsten som Hans Nyhage och hans partikamrater får bära med sig i skoldebatten.

Herr talman! Jag skall i det följande kommentera de socialdemokratiska reservationerna 1-4, medan Larz Johansson senare kommer att behandla de övriga reservationerna. Lars Svensson inledde med att tala om ungdomsarbetslösheten och gymnasieskolans roll i bekämpandet av den. Jag håller med honom i det resonemanget. Gymnasieskolan spelar en mycket stor roll och skall göra det i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Men sedan ville Lars Svensson göra gällande att ungdomsarbetslösheten skulle vara en följd av den borgerliga ekonomiska politiken. Då tycker jag att det kan finnas anledning att titta på Sveriges situation jämfört med andra länders. Det visar sig att Sveriges situation inte är unik när det gäller arbetslösheten. I jämförelse med andra industriländer har Sverige emellertid ett väsentligt mycket bättre läge. Och det beror just på de insatser som regeringen har gjort för att bekämpa arbetslösheten. Vi kan också se att de här insatserna har gett resultat. Vid den senaste mätningen hade arbetslösheten sjunkit med 18 000, till största delen ungdomar under 25 år. Lars Svensson ville också göra gällande att om det skulle komma en socialdemokratisk regering till makten skulle det minsann se annorlunda ut på arbetsmarknaden. Ja, vi kan ju titta på vårt närmaste grannland som är socialdemokratiskt styrt — där borde det ju vara väsentligt mycket bättre än i Sverige. Jag tänker på Danmark, som har drygt 80 000 arbetslösa ungdomar. Sverige har drygt 50 000. I det sammanhanget skall man komma ihåg att Danmark har hälften så stor befolkning som Sverige. Det är kanske inte bara ett paradis i de socialdemokratiskt styrda länderna. Vidare sade Lars Svensson att det under de senaste åren har försvunnit ett stort antal arbetstillfällen. Ja visst, Lars Svensson, och det beror på att våra basnäringar inte röner den efterfrågan ute i världen som vi har varit vana vid. Hur skall vi i vårt land med vår gruvoch stålnäring kunna konkurrera med t.ex. Brasilien? Vi har våra gruvor en kilometer under jorden, medan man i Brasilien rafsar ihop sin järnmalm med en grävskopa på ytan. Självklart blir det mycket billigare. Vi har varven och andra stora områden, där strukturella förändringar har varit nödvändiga. Men vad Lars Svensson underlät att tala om var att det tillkommit över 190 000 nya, annorlunda arbetstillfällen och betydligt fler människor är sysselsatta i dag än för ett antal år sedan, låt vara i andra sektorer av samhället. Vi vet också att den största delen av de nytillträdande på arbetsmarknaden under denna period har varit kvinnor. Gymnasieskolan är i dag en tung sektor när det gäller både den yrkesinriktade utbildningen och sådana åtgärder som syftar till att underlätta ungdomarnas utträde på arbetsmarknaden. Som någon påpekade har regeringen varit omtänksam nog att också gardera sig på så sätt att man i fråga om de flesta åtgärderna har en sats som säger att dessa åtgärder kan utökas ifall arbetsmarknadsläget så kräver. Det är självklart att om regeringen skriver detta avser den att utnyttja ett sådant bemyndigande ifall omständigheterna kräver det. Inriktningen för framtiden är densamma. Hittills har samarbetet mellan skola och näringsliv vidareutvecklats, och samverkan sker i allmänhet smidigt. I reservation 1 hävdar socialdemokraterna att man inte kan få fram tillräckligt med praktikplatser för utbildningarna om man inte tillgriper lagstiftning om detta. Utskottet har inhämtat yttrande från arbetsmarknadsutskottet. Däri framgår att arbetsmarknadsutskottet har avvisat tidigare förslag om lagstiftning. Man framhåller de många möjligheter till samverkan som finns i dag mellan skolmyndigheter, arbetsförmedling, arbetsgivare och fackliga organisationer. Det finns i hela landet både SSA-råd och distriktsarbetsnämnder där samtliga grupper är företrädda. Genom dessa organ bör det gå att på frivillig väg få fram tillräckligt antal praktikplatser. Utbildningsutskottet delar denna uppfattning, och jag yrkar avslag på reservationen. Som reservanterna kan läsa i budgetpropositionen anser föredragande statsrådet att handledarinsatserna är viktiga för att den arbetsplatsförlagda utbildningen skall fungera bra och har därför avsatt 2,5 milj.kr. för handledarutbildning. Detta har vi tagit beslut om här i kammaren för inte så länge sedan. Man lägger alltså stor vikt vid att slå vakt om yrkesutbildningens kvalitet. I det sammanhanget vill jag gärna säga att det faktiskt inte finns någon på den borgerliga sidan som sagt att yrkesintroduktion är yrkesutbildning. Yrkesintroduktion är just detta och ingenting annat, och det är inte fråga om att uttunna yrkesbegreppet. Det är ju faktiskt så att inga linjer på gymnasiet får så mycket resurser som just de yrkesinriktade linjerna. Göran Persson ägnade sig åt sifferekvilibristik och menade att det har gjorts stora besparingar på området. I det sammanhanget kan framhållas att grundskola och gymnasium år 1976 fick tillsammans 8,6 miljarder kronor men att de förra året tillsammans fick 17,6 miljarder. Även om vi räknar bort penningvärdeförsämringen är det fråga om en väsentlig utökning av resurserna till grundskola och gymnasium. Vad vi har genomfört under det senaste året är en uppbromsning av utökningstakten. När det gäller handledarutbildningen hänvisar utskottet också till att det för KOMVUX har utarbetats en läroplan för handledare i företag. Utskottet menar därför att denna fråga är under uppsikt och att den åtgärdats. I reservationen sägs också uttryckligen att 10 20 av lönekostnadsdelen av statsbidraget till inbyggd utbildning och lärlingsutbildning skall användas för samverkan mellan skola och arbetsliv. I ett flertal skoldebatter i den här kammaren har jag påtalat hur socialdemokraterna ständigt visar sin misstro mot kommunernas förmåga att utföra sina uppgifter, och man försöker envetet binda kommunernas handlingsfrihet genom att specialdestinera resurser. Detta är ytterligare en framstöt. Utskottet har tidigare sagt nej till sådana förslag och avvisar också detta. I skolförordningen står uttryckligen att styrelsen för skolan skall tillse att lämpliga åtgärder vidtas för att samverkan mellan skola och arbetsliv sker. Utbildningsutskottet har förtroende för att kommunerna följer detta. I s-reservationen nr3 föreslås att 10 milj.kr. avsätts för särskilda stödinsatser för vissa ungdomsgrupper. Redan 1980 fattade riksdagen beslut om introduktionsprogrammen, vilka riktar sig till ungdomar med särskilda behov. I förevarande betänkande tillstyrks också en utökning av introduktionsprogrammen motsvarande 9 milj.kr. Det innebär för 1982/83 totalt 24 milj.kr. för detta ändamål. Lars Svensson talade om specialinsatser för dessa ungdomsgrupper. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det ju också finns andra projekt ute i kommunerna som genomförs i samverkan mellan arbetsförmedling och socialförvaltning, där socialdepartementets pengar lämnas till just sådan verksamhet. Jag tänker därvid på de projekt som kallas handledda beredskapsarbeten, de s.k. Haba-projekten, där de ungdomar som har den allra värsta situationen kan få hjälp att slussas ut i arbetslivet. I reservation nr 4 föreslår socialdemokraterna att yrkesintroduktionen skall avskaffas till förmån för ungdomsplatser. I debatten om arbetsmarknadspolitiken hade vi här en omfattande diskussion om olika åtgärder för ungdomar. Riksdagen fattade då beslut om att avslå de propåer som socialdemokraterna nu följer upp i utbildningsutskottet. Det finns tydligen anledning att återigen erinra om de positiva resultat som skolöverstyrelsens utvärdering av verksamheten ger vid handen. Så många som en tredjedel av ungdomarna hade funnit att det var klokast att gå tillbaka till utbildning. Det viktigaste måste vara att först och främst motivera ungdomarna till en yrkesutbildning, när vi vet att kraven på en sådan kommer att vara förutsättningen för att en ung människa över huvud taget skall komma ii fråga för ett jobb i framtiden. Arbetsmarknadsutskottet säger i sitt yttrande till utbildningsutskottet att det inte kan komma i fråga att avbryta en verksamhet som givit så övervägande goda resultat. Att i ett för ungdomar svårt arbetsmarknadsläge föreslå att yrkesintroduktionen skall avskaffas är cyniskt och drabbar de ungdomar som är illa ute ändå. Utbildningsutskottet kan inte biträda en sådan åtgärd. Lars Svensson sade att yrkesintroduktionen är underlägsen ungdomsplatserna. Jag skulle vilja säga att yrkesintroduktionen är en viktig åtgärd, ungdomsplatserna en annan. De behövs båda för att underlätta ungdomarnas utträde på arbetsmarknaden. Och jag tycker att vi borde kunna förena oss i en strävan att vidta så många åtgärder som möjligt för ungdomarna. Lars Svensson efterlyste ungdomsplatser efter den 30 juni. Så sent som i dag gav arbetsmarknadsministern i riksdagens frågestund besked om att ungdomsplatserna kommer att fortsätta också under nästa budgetår. Eftersom både ungdomsplatserna och yrkesintroduktionen är försöksverksamheter, finns det naturligtvis saker och ting som kan behöva rättas till. I regeringskansliet förbereds också vissa samordningsinsatser. Vi borde gemensamt kunna arbeta för att åtgärderna för ungdomarna skall utnyttjas på bästa möjliga sätt och för att man här skall ta ett ansvar för ungdomarna. Lars Svensson tog också upp ansvaret för den ena eller den andra åtgärden. Det är viktigt att vi får ett lätthanterligt system, men vi skall heller inte glömma att det finns grupper av ungdomar som aldrig skulle drömma om att återvända till skolan för att komma i fråga för åtgärder. För vissa grupper av ungdomar är det naturligt att söka sig till arbetsförmedlingen. Dessa ungdomar bör vi också ha i åtanke. Med hänvisning till vad jag har anfört yrkar jag bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 18 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det skulle ha kunnat vara intressant att fortsätta debatten om bl.a. arbetstillfällena. Jag tyckte mig märka en resignation hos Ylva Annerstedt, som är så djup att hon accepterar att 50 000 ungdomar under 25 år går utan jobb. Det gör inte jag — av de skäl som jag tidigare har redovisat. De försöksverksamheter som vi har föreslagit när det gäller stödinsatser för vissa ungdomar är ett sätt att hjälpa de ungdomar som redan omfattas av uppföljningsansvaret. De har kanske gått igenom introduktionsprogrammet och fått yrkesintroduktion, men de har fortfarande inte någon fast anknytning på arbetsmarknaden. Det är ungdomar som inte har kommit in på gymnasieskolan. Anledningen kan dels vara att de inte är intresserade av den, dels att de har någon form av arbetshinder. Varför kan man inte vidta åtgärder för att hjälpa dessa ungdomar, som har det allra besvärligast? De har kanske gått ett eller ett och ett halvt år utan arbete och är verkligen på väg att kosta samhället pengar. Vore det inte skäl att satsa några miljoner i en försöksverksamhet för att se om vi inte kan rädda dem från utslagning? Jag vet, Ylva Annerstedt, hur de handledda beredskapsarbetena fungerar, vad de kostar och vilka massiva insatser som görs. Jag tror att man inom den typ av försöksverksamhet som vi föreslår kanske kan rädda en del av dem som annars skulle vandra vidare och bli föremål för handledda beredskapsarbeten, som är ännu dyrare än denna försöksverksamhet. Jag skulle också vilja säga att den jämförelse som jag gjorde beträffande arbetstillfällena avsåg det totala antalet arbetstillfällen som fortsätter att sjunka. Det är det som är så allvarligt. Ungdomarna får det värre när platslistorna på arbetsförmedlingen blir mindre och mindre. Vi har ju haft denna utveckling under de senaste åren. Då vi har tappat så många industriarbeten och när även antalet anställda inom den offentliga sektorn nu håller på att minska, är det svårt för ungdomarna mellan 16 och 18 år, liksom också för dem som är i åldern 18 till 25 år. Det är över huvud taget svårt för ungdomarna att få en fast förankring på arbetsmarknaden. När det gäller arbetsplatser är det inte fråga om att inte vidta olika slags åtgärder för ungdomarna, men splittringen av åtgärderna på olika myndigheter skapar problem. Jag vet att det till arbetsmarknadsverket har kommit anvisningar, där det sägs att de ungdomar som står under skolans uppföljningsansvar omedelbart skall överföras till skolan, varför de egentligen inte skall bli föremål för åtgärder från arbetsmarknadsverkets sida. Det är dessa problem, Ylva Annerstedt, som gör att det är bättre att ha ett system som fungerar än ett system med splittring på olika myndigheter.
Herr talman! Jag skall börja med att citera vad andre vice talmannen Thorsten Larsson sade i en debatt här i kammaren den 21 maj 1976 om SIA-propositionen. Detta gör jag med anledning av Ylva Annerstedts något okunniga inlägg om socialdemokratins inställning till ett decentraliserat beslutsansvar. Så här uttryckte sig andre vice talmannen vid tillfället i fråga: ”Jag kan därför både som utredare och utskottsledamot slå fast att den förändring av beslutsfunktionen som nu skall ske på skolans område, både pedagogiskt och administrativt-ekonomiskt, blir en av de mest genomgripande decentraliseringar som skett i svensk statsförvaltning. Det anförande som statsrådet här höll verifierade ju även att det blir en kraftig förändring i själva beslutsfunktionen.” Jag ville citera detta, eftersom Ylva Annerstedt i debatten envisas med att beskylla socialdemokraterna för att vara något slags anhängare av centralstyrning och detaljreglering. Så är det ju inte. Det är ju vi som har stått för SIA-reformen, som innebär just den här stora decentraliseringen som andre vice talmannen tog upp i debatten den 21 maj 1976. Det kan, som den gamle folkpartiledaren sade, vara bra att läsa på historien litet. Sedan vill jag ta upp vår reservation om praktikplatserna. Det rör sig här om betydligt större problem än vad Ylva Annerstedt vill göra gällande. Jag följer den tekniska utbildningen nära och kan konstatera att dagens studerande på den 4-åriga tekniska utbildningen har mycket svårt att få praktik. Vi har nu ett läge då många av dessa pojkar och flickor kommer att få lämna utbildningen utan att ha fullgjort den praktik som skall ingå. Praktiken som skall ingå i utbildningen grundar sig ursprungligen på krav från näringslivet, avnämarna. Men när ungdomarna skall gå ut och få praktik möts de av kalla handen. Jag är medveten om att detta naturligvis i stor utsträckning är ett konjunkturfenomen. Vi är inte alls anhängare av i första hand en lagstiftning, utan tror att man skall kunna lösa dessa problem inom de organ som finns. Det visar sig emellertid att de inte räcker till i alla lägen, och därför för vi fram kravet på en lagstiftning för att skydda de här ungdomarna. Jag tror att de förstår det här kravet, även om nu inte Ylva Annerstedt gör det. Jag tycker också att vi skall uppmärksamma att de som ligger särskilt dåligt tilli detta sammanhang är flickorna. Som alltid är det de som har svårast att få praktik, särskilt gäller detta den tekniska praktiken. Detta är också en anledning för oss att se allvarligt på problemet, och vi har alltså för vår del rest kravet på lagstiftning. Slutligen yrkesutbildningsbegreppet och uttunningen. Jag tycker att det vore välgörande om Ylva Annerstedt i sin nästa replik ville kosta på sig att klargöra att det vid yrkesintroduktion icke är fråga om yrkesutbildning.
Herr talman! Lars Svensson sade att jag hade resignerat när det gäller ungdomsarbetslösheten. Jag tyckte att hela mitt inlägg gick ut på att understryka hur viktigt det är att vi med alla medel försöker underlätta ungdomarnas utträde på arbetsmarknaden. Jag accepterar ingen ungdomsarbetslöshet. Ett uttryck för detta är ju att vi för inte så länge sedan här i kammaren, när vi behandlade arbetsmarknadspolitiken, fattade beslut om att utöka uppföljningsansvaret för ungdomar i åldern upp till 21 år. Det om något är väl ett uttryck för att vi anser att vi bör ha en uppföljning för ungdomarna under en väsentligt längre period, eftersom vi vet att de något äldre ungdomarna också har det besvärligt. Sedan talade Lars Svensson om problemen när det gäller både yrkesintroduktionen och ungdomsplatserna. Och visst finns det problem. I båda fallen är det fråga om försöksverksamhet, och då är det angeläget att vi rättar till bristerna. Jag sade också till Lars Svensson att man i regeringskansliet håller på att förbereda fortsättningen av verksamheten med ungdomsplatserna. Göran Persson citerade ett mycket vackert uttalande om socialdemokraternas beredvillighet till decentralisering. Då skulle jag vilja fråga honom: Varför lever ni inte upp till de högtflygande och vackra orden? Men det är bara läpparnas bekännelse. När det kommer till beslut här i kammaren i fråga om de socialdemokratiska motionerna — åtminstone på skolområdet — finner vi att varenda en innehåller krav på specialdestinering av bidrag. Det är ett sätt att på de flesta områden binda kommunernas handlingsfrihet. Det rimmar illa med de decentraliseringstankar som Göran Persson säger att socialdemokraterna är anhängare av. I varje debatt vi har haft om skolfrågor i denna kammare har det varit regeringen som har försvarat decentraliseringssträvandena. Socialdemokraterna har inte gjort någonting annat än att komma med krav på specialdestinering av bidrag — och vad är det, annat än centralstyrning?
Herr talman! Vad jag menade med att Ylva Annerstedt har resignerat var att hon i diskussionen om antalet ungdomar som går utan jobb bara gör jämförelser med andra länder och hänvisar till de strukturrationaliseringar som sker inom landet. Varför inte tala om vad den ekonomiska politik som har bedrivits har inneburit? Besparingsåtgärderna minskar antalet sysselsatta inom den offentliga sektorn. Det är en resignation, när man inte medverkar till att öka antalet jobb. När vi i andra sammanhang har föreslagit att man skall satsa på investeringar för att därigenom få i gång hjulen, svarar Ylva Annerstedt och den borgerliga majoriteten att vi skall spara oss ur krisen. Men besparingar leder till ökad arbetslöshet. Vad jag har velat komma fram till är att skolan har ett ansvar. Skolan skall medverka till att ungdomarna erbjuds utbildning varvad med praktik, så att de får en rimlig chans att få fäste på arbetsmarknaden. Det är glädjande att det äntligen har kommit ett besked om ungdomsplatserna. Parterna har lokalt inte kunnat fortsätta att förhandla, eftersom de inte har vetat vad regeringen tänkt göra. Nu kommer beskedet, vilket i och för sig är glädjande. Men varför kommer regeringen alltid så sent? Det förvärrar ju situationen för parterna. De har nu i några månader hållit upp med arbetet på att få fram fler ungdomsplatser, på grund av att regeringen inte har kunnat lämna detta besked. Det skulle i och för sig vara intressant att veta vad förändringarna när det gäller ungdomsplatserna innebär. Vore det inte vettigt, Ylva Annerstedt, att ta steget fullt ut och vidta åtgärden att skapa en kombination av arbete, praktik och utbildning? Det är ju i verkligheten ungdomsplatser enligt den typ vi föreslår. Men där är parterna med redan från början och medverkar till att ge ungdomarna det stöd de behöver ute på arbetsplatserna, genom faddrar och liknande, och gymnasieskolan tar ansvaret för viss del av den utbildning som behövs. Då får man en direktkontakt mellan parterna på arbetsmarknaden och skolmyndigheterna i en praktisk och lätthanterlig fråga, som kan handhas av en myndighet, och med ett sådant system behöver man inte riskera några konflikter.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
Det är naturligtvis någonting som vi borde kunna bli överens om över partigränserna, eftersom detta är en sådan grundläggande kvalitetsfråga för yrkesutbildningen. Skulle vi skilja oss åt på den här punkten, tycker jag att det vore mycket smärtsamt. Jag ber alltså Ylva Annerstedt att göra den deklarationen, och jag skulle hälsa det med tillfredsställelse. När vi diskuterade det decentraliserade ansvaret frågade Ylva Annerstedt varför vi inte lever upp till det. Vi har tagit en del initiativ här i kammaren som har syftat till att slå vakt om kvaliteten och om de svagaste i skolan, men vi har misstänkt att det ibland kan ha varit så att en mycket vidsträckt decentraliserad beslutsordning kunnat ge en del effekter som inte varit önskvärda. Låt mig ta ett exempel. Jag har i interpellationssammanhang fört en debatt med skolministern om resursfördelningen i grundskolan, där man ser klara tendenser att årskurs 1 får mindre resurser och att resurserna fördelas allt mindre efter behov. Då måste man naturligtvis som skolpolitiker reagera och försöka påpeka faran. Detta är inte ett uttryck för att man vill utöva centralstyrning eller förmynderi, utan för att man känner ansvar och intresse för de här frågorna. Framför allt är det ett uttryck för att man vill slå vakt om den decentraliserade beslutsordningen också i fortsättningen. Men det innebär givetvis inte att vi på centralt håll skall vara helt passiva. Vi måste också här kunna ha uppfattningar om utvecklingen — annars vore det mycket illa ställt. Jag vill sluta med att säga att jag inte heller fick någon kommentar av Ylva Annerstedt när det gäller kravet på lagstiftning om praktikplatser. Detta tog jag upp särskilt mot bakgrund av den svåra situation som de flickor som studerar till tekniker har. De har mycket svårt att få praktikplatser. Jag menar att detta i sin förlängning också är en jämställdhetsfråga. Det vore värdefullt att höra Ylva Annerstedts motivering till varför de här flickorna inte skall få detta skydd och stöd, eftersom det så uppenbart finns ett behov av det. Ylva Annerstedt kan ta del av den aktuella statistik som finns framtagen och som visar att vi nu för första gången riskerar att få ut ungdomar från den 4-åriga gymnasieutbildningen som inte har den praktik som föreskrivs, eftersom näringslivet inte kan erbjuda dem det. Det är mot den bakgrunden vi reser detta krav, och det är därför vi tycker att den här frågan är så viktig. Det var de enkla frågor jag hade att ställa till Ylva Annerstedt, och det vore bra om hon ville svara på dem.
Herr talman! Lars Svensson sade att jag bara gör jämförelser med andra länder, men jag tycker faktiskt att det är viktigt att också göra det. Insatserna i Sverige har nämligen visat att vi har klarat oss väsentligt bättre än andra länder i det svåra arbetsmarknadsläge som drabbat alla industriländer. Jag gjorde också en jämförelse som gällde förhållandena inom Sverige så till vida att jag pekade på att arbetsmarknadsstatistiken faktiskt visar att regeringens åtgärder har börjat ge resultat, framför allt när det gäller ungdomar under 25 år. Visst är det viktigt att också skapa ytterligare jobb, och regeringens insatser innebär att det sker omfattande satsningar på näringslivet. Det är inte bara fråga om att spara sig ur ett svårt läge. Vi måste också göra satsningar på expansiva områden. För inte så länge sedan lades det en småföretagarproposition, som väsentligt har medverkat till att små och medelstora företag får möjligheter att utöka sin arbetsstyrka. En av de allra största satsningarna f. n. i Sverige är just nu energisatsningarna. Det är miljarder som satsas på detta område. Det är självklart att det också kommer att generera ytterligare arbetstillfällen. Till Göran Persson vill jag beträffande yrkesintroduktionen framhålla att jag redan i ett av mina tidigare inlägg sade att yrkesintroduktion inte är yrkesutbildning. Regeringen har heller inte i någon proposition — såvitt jag har kunnat läsa — gjort gällande att yrkesintroduktion är någonting annat än just yrkesintroduktion. Detta är en åtgärd som vi gemensamt kommit överens om skall omprövas var tionde vecka för att vi skall kunna se om man i det läget kan finna den yrkesutbildning som man kan motivera den aktuella eleven för. När det gäller decentralisering är det riktigt som Göran Persson säger att det på något område finns tendenser som visar att decentraliseringssträvandena kanske inte har utfallit så som man hade förväntat sig. Det är klart att man skall titta på det. Men inte kan det väl vara så att man på varje område finner att man måste specialdestinera resurser. Det är precis det som socialdemokraterna gör. På varje område i skoldebatten har man haft krav på specialdestinationer.

Herr talman!

Det är ganska hårda ord om den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken vad det gäller ungdomarna. Men orden är berättigade, herr talman.

Därför har jag naturligtvis med mycket stort intresse sett fram mot denna debatt. Jag blir då litet förvånad när jag lyssnar och får höra att Göran Persson säger: ”Här pratar vi bara utbildningsfrågor.” Vi får inte heller ens konturerna av någon sorts alternativ till riksdagens beslut före påsk — vilket vi hade blivit utlovade. Vad vi får oss till livs är en socialdemokratisk presskonferens i tisdags där man presenterar någonting som heter ”utbildning och arbete till alla ungdomar”. Där sades i och för sig många tänkvärda saker, men synpunkterna ges en sådan presentation i de meddelanden som sprids till pressen och får en sådan behandling i pressen att de som tar del av dem via tidningarna lätt kan komma att tro att detta är förslag som är möjliga att genomföra med kort varsel och som får omedelbara effekter. Det är nämligen ändå så, Göran Persson och Lars Svensson, att det är nu som dessa åtgärder måste sättas in. Det går inte att komma med några förslag till åtgärder som kanske kan få effekter någon gång i slutet på 1983, därför att det är nu vi har 45 000 arbetslösa ungdomar. Det är nu åtgärderna måste till. Det är också därför som riksdagens majoritet före påsk fattade beslut om att alla ungdomar upp till 21 år skall erbjudas möjlighet till arbete, praktik eller utbildning. Det gick ni socialdemokrater emot med hänvisning till ert förslag inom utbildningsutskottet. Ni skulle komma med alternativ i dag, och här får vi beskedet från Göran Persson att vi bara pratar utbildningsfrågor. Vad gäller yrkesintroduktionen, herr talman, kan konstateras — och det är värt att här upprepa det — att skolöverstyrelsen har utvärderat verksamheten med yrkesintroduktion.

Huvudintrycken av utvärderingen sammanfattar skolöverstyrelsen på följande sätt: 1. Yrkesintroduktionen uppfattas som ett betydelsefullt komplement till övriga alternativ för ungdomen. 2. Yrkesintroduktionens oväntat stora omfattning i många kommuner och totalt i riket visar att åtgärden som sådan har anpassats till rådande förutsättningar och behov. 3. Möjligheterna till anställning varierar i och för sig relativt kraftigt men varierar efter arbetsmarknadssituationen — uppskattningsvis har en tredjedel av ungdomarna anställts i anslutning till yrkesintroduktionen. 4. Ett förhållandevis stort antal ungdomar skaffar sig erfarenheter och kvalifikationer för fortsatta studier. Uppskattningsvis är den grupp som söker utbildning i anslutning till yrkesintroduktion minst lika stor som den som får anställning. Även arbetsgivarnas attityder har undersökts. En SIFO-undersökning — som Svenska arbetsgivareföreningen låtit utföra — visar att 69 90 av de i denna undersökning tillfrågade företagen var mycket positiva till yrkesintroduktionen. Man sade att den ”absolut” har underlättat för eleverna att senare få anställning. Undersökningen visar också att arbetsgivarna har en mycket positiv attityd till företagsförlagd utbildning och praktik över huvud. Mot denna bakgrund, herr talman, är det anmärkningsvärt att socialdemokraterna hänger fast vid sitt krav på att yrkesintroduktionen skall avskaffas från den 1 juli. Vi från den borgerliga sidan och från moderaternas sida kan inte uppfatta detta på något annat sätt än att det är fråga om prestige och ett notoriskt nejsägeri. Vi tycker, herr talman, att det är ansvarslöst av socialdemokraterna att inte nu för ungdomarnas skull — ni talar ju så varmt för dessa, och jag förutsätter att ni också känner mycket för dem — dra konsekvenserna av resultaten. Det är åtminstone andra gången inom loppet av några veckor som resultaten redovisats här i kammaren — andra har redovisat dem tidigare. Dra alltså konsekvenserna av resultaten och erkänn att yrkesintroduktionen är en bra metod bland många när det gäller att hjälpa ungdomarna! Tyvärr är ni inte beredda att göra ett sådant erkännande. Man kan då bara konstatera att om socialdemokratisk politik skulle bedrivas på detta område, skulle — om socialdemokraternas ursprungliga yrkande i motionen hade bifallits — tusentals ungdomar ha stått utan det här alternativet fr.o.m. den 1 juli. Herr talman! Som jag nämnde tidigare kallade socialdemokraterna till presskonferens i tisdags för att i elfte timmen presentera ett program mot arbetslösheten — jag visade upp det här för en stund sedan. Det är märkligt att man bara några veckor efter kammarens behandling av frågan om arbetsmarknadspolitikens inriktning för kommande budgetår presenterar ett förslag som vi inte hört ett ljud om. Men på något sätt trodde vi kanske ändå att ett förslag skulle presenteras som kunde behandlas i dag här i kammaren. Det har ju sagts att svaret på den borgerliga majoritetens förslag och beslut skulle komma i dag. Enligt den socialdemokratiska presstjänsten är det fråga om väsentliga förslag som kommer att ge ungdomarna god hjälp. Man föreslår t.ex. en förstärkning av arbetsförmedlingen med 400 nya arbetsförmedlartjänster i syfte att hjälpa ungdomarna. Förslaget går ut på att vi skulle få någon typ av ett totalomfattande BANU-system. Därmed skulle arbetsmarknaden öppnas för ungdomarna. Äldre fast anställda skulle erbjudas möjligheter till utbildning, och ungdomarna skulle på det sättet kunna ta de äldres plats. Förslagen är kanske tänkvärda. Men min fråga är: Hur tänker socialdemokraterna klara av att få beslut till stånd vad gäller de 400 tjänsterna och det totalomfattande BANU-systemet? Efter vad jag förstått när jag talat med äldre kolleger är det knappast möjligt. Det finns ju inga sådana förslag på riksdagens bord. Men Aftonbladet skriver: 100 000 nya jobb. Och Örebro Kuriren framställer saken som om det här är något som snabbt kan bli den verkliga satsningen för att hjälpa ungdomen. Herr talman! Naturligtvis måste socialdemokraterna i dag ge trovärdiga svar på dessa frågor. Gör de inte det, kan vi från moderat håll bara konstatera att vi fått den slutgiltiga bekräftelsen på att socialdemokraterna bedriver 14-dagarspolitik, att de blev tagna på sängen av en mycket ambitiös borgerlig politik som syftar till att klara de arbetslösa ungdomarna, att de måste göra något åt saken och att de därför bedriver överbudspolitik. Mina frågor till de socialdemokratiska företrädarna är alltså: Vilka är de egentliga skälen till att ni vill avskaffa yrkesintroduktionen? Den har ju fungerat mycket bra. Varför försöker ni slå blå dunster i ögonen på väljarna och på de arbetslösa ungdomarna genom att presentera förslag som inte kan behandlas i riksdagen och som därför inte kan beslutas eller fullföljas på ett sådant sätt att de får effekter för ungdomarna? Göran Persson sade tidigare i debatten att ni har en stark budget. Låt mig då bara konstatera att ni inte finansierar arbetsmarknadspolitiken fullt ut. I fråga om er högre ambitionsnivå vad gäller arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten har ni inte anvisat några pengar i ert budgetalternativ. Ni säger att vi skall ha högre planeringsnivåer. Men pengarna får komma på tilläggsbudgeten. Det gäller större budgetunderskott — i storleksordningen 2-3 miljarder. Anna-Greta Leijon sade att de förslag till insatser som presenterades i tisdags kostar 2-3 miljarder. Då är vi uppe i 4-6 miljarder. Ert budgetalternativ är definitivt 5 miljarder sämre än det moderata alternativet. Om vi räknar på det för socialdemokratin mest positiva sättet, kommer vi fram till att ert alternativ kostar 5 plus 4 miljarder. Det är alltså en i storleksordningen mellan 9 och 10 miljarder kronor svagare budget. Men det anmärkningsvärda, herr talman, är att socialdemokratin för första gången — det är i varje fall första gången som jag upplever det — lägger fram förslag om en arbetsmarknadspolitik för vilken man inte är beredd att anvisa finansieringen.
Herr talman! Bengt Wittbom har väl haft möjlighet att i arbetsmarknadsutskottet och här i kammaren i den debatt som fördes i anslutning till behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande ta ställning till vår syn på antalet tjänstemän inom arbetsförmedlingen. Jag tror att Bengt Wittbom bör sätta sig ner och läsa igenom vårt förslag om en ökning av antalet tjänstemän på arbetsförmedlingarna. Fanns det inte i det sammanhanget ett yrkande om ett ökat antal tjänstemän, ett yrkande som Bengt Wittbom var med om att avslå? När det sedan gäller den demonstrationspolitik som Bengt Wittbom försökte bedriva kring uppföljningen av verksamheten för ungdomar upp till 21 år så fanns det ju inga anvisningar om hur man skulle hjälpa dem. Man ville bara få fram att det skulle finnas ett uppföljningsansvar. Men det skapar inga nya jobb och inga nya utbildningar. Man måste ge resurser, så att de ungdomar som är utan jobb verkligen kan få någonting. Det är det vi har velat föreslå. Vad har ni för förslag i stället? Jo, en demonstrationspolitik — att man skall göra ett allmänt uttalande. Det ger icke en enda ungdom ett jobb. Vad har skett med yrkesintroduktionen? Bengt Wittbom har sin information från SÖ. Låt mig lämna en redovisning från ett SSA-råd ute i landet, där en partivän till Bengt Wittbom är ordförande och representanter för såväl LO och SAF som TCO ingår. Man har för utbildningsdepartementet pekat på behovet av en samordning. Man skriver att man därför vill föreslå att inför budgetåret och läsåret 1982/83 ett nytt enhetligt system för arbetslösa ungdomar införs, där skolan har det fulla ansvaret för verksamheten. Detta visar hur situationen är ute i landet, där företagarna upplever problem med att ha olika myndigheter att jobba med. Om man läser utskottsbetänkandet, finner man att vi inte har föreslagit att yrkesintroduktionen skall avskaffas den 1 juli. Den skall avskaffas i takt med att det lokalt är möjligt att göra det, baserat på att den ersätts med ungdomsplatser.
Herr talman! När det gäller det sista är det bara att konstatera att ni var tvungna att vika er från ert ursprungsyrkande. Det gällde nämligen ett avskaffande från den 1 juli. Ni blev tydligtvis till slut övertygade om att yrkesintroduktionen hade fått en för er oanad omfattning. Det var väl i så fall ett friskhetstecken. Men det är inte det som är det väsentliga, utan det väsentliga är att yrkesintroduktionen, med det syfte den har, har visat sig fungera bra. Då kan det ju inte vara något annat än ren prestige att ni, eftersom ni sade nej från början, hänger fast vid ert krav. Dessutom ställer jag mig i det sammanhanget litet frågande. Det sades nämligen från er sida här i debatten att ungdomsplatserna är överlägsna yrkesintroduktionen. Om ungdomsplatserna är så överlägsna, varför måste de då drivas som försöksverksamhet? Varför föreslår ni inte att de skall permanentas? Varför sätter ni krumelurer i kanten i det dokument där ni säger att verksamheten med ungdomsplatser inte riktigt fått den omfattning som den skulle ha kunnat få etc. Det verkar litet tveksamt, tycker jag. När det gäller ungdomspropositionen och yrkesintroduktionen kan man hitta exempel av varierande slag runt om i landet. Det är inga problem. Jag har inte bara hittat exempel utan jag har hittat en fyrabetygsuppsats från Uppsala universitet, som heter Ungdomspropositionen, en studie av ett politiskt besluts verkställande. Jag måste säga att man när man har läst den, Lars Svensson, verkligen är förvånad över att yrkesintroduktionen har lyckats så bra trots att den faktiskt i många kommuner har motarbetats. Jag vill inte säga att det har bedrivits sabotagepolitik, men vissa inblandade parter har bedrivit verksamhet som syftat till att yrkesintroduktionen inte skulle lyckas. Slutligen vill jag säga att jag som suppleant i arbetsmarknadsutskottet är med och reser ganska mycket runt om i landet. Vi brukar varje år besöka ett par län och olika kommuner i de länen. Och jag vet att det finns en mängd socialdemokratiska kommunalpolitiker som tycker att yrkesintroduktionen är bra. Därför är det ännu mer förvånande att ni i riksdagen fortfarande så hårdnackat står kvar vid att ni vill avskaffa den.
Herr talman! Jag har haft möjlighet att praktiskt ute på arbetsförmedlingen, i kontakt med såväl arbetsgivare som fackorganisationer, diskutera yrkesintroduktionen. Jag kan försäkra Bengt Wittbom att det inte är jag som har stimulerat fram det som SSA-rådet i Halmstad har skrivit. Det är en partikollega till Bengt Wittbom som sitter som ordförande i rådet och i skolstyrelsen, och i skrivelsen pekas på de faktorer som gör att det skapas svårigheter. I rådet har suttit representanter för SAF, SHIO, LO, TCO och skolstyrelsen. Man tar upp vissa punkter. Det sägs att ungdomar i yrkesintroduktion upplever det som orättvist att samma arbete betalas olika: med lön om 85 kr. månad. Vidare sägs att parterna på arbetsmarknaden har vissa svårigheter 'att hålla reda på vilken sorts elev som vistas på arbetsstället, att handläggande tjänstemän i skolan och på arbetsförmedlingen har svårigheter att för elever och föräldrar klargöra och motivera skillnaden mellan yrkesintroduktion och ungdomsplats, särskilt beträffande den ekonomiska ersättningen. Det sägs också att ett enhetligt system med säkerhet skulle öka effektiviten i verksamheten, vilket i sin tur skulle komma ungdomarna till godo. Jag känner de människor som sitter i detta SSA-råd. Jag vet att de är fullgoda representanter för näringslivet. De vet vad de talar om, därför att de jobbar praktiskt med frågorna. De säger alltså, att det skulle väsentligt underlätta möjligheterna att ta hand om ungdomarna om alla parter vore överens. Varför, Bengt Wittbom, litar ni inte på arbetstagarnas representanter? De kan ju ändå driva regeringen att ge bidrag till ungdomsplatser, när parterna har kommit överens. Det är ett sätt att komma lättare fram och nå längre än genom yrkesintroduktion, som man blir pådyvlad genom beslut i riksdagen. När det gäller ungdomsplatser är parterna direkt inblandade, och alla krafter hjälps åt att bereda ungdomar möjlighet att praktisera ute i näringslivet och därigenom kanske göra dem intresserade av de jobben. Deras intresse för utbildning kan stimuleras genom våra förslag, där utbildning läggs in som en av komponenterna avseende ungdomsplatser. Det är en betydligt bättre form än yrkesintroduktion — inte minst därför att samtliga parter på arbetsmarknaden känner ett ansvar. Det är inte vi politiker som skall ta ansvaret. Låt människorna ute på verkstadsgolvet, som känner till de här jobben, ta ansvaret. Vågar ni inte låta dem göra det, Bengt Wittbom?
Herr talman! Det har de tydligen gjort, Lars Svensson. Annars skulle inte yrkesintroduktionen ha lyckats så bra som den gjort, annars skulle det inte ha släppts till så många platser ute på företag och arbetsplatser. Människorna på arbetsplatserna har tydligen tagit ansvar! Jag vill tillägga, att det givetvis finns problem. Precis som Ylva Annerstedt har sagt, vilket ingen har försökt skyla över, har det varit vissa tillämpningsproblem. Vi sade redan från början att beslutet i riksdagen kom sent. Då är det ju alldeles fantastiskt att det har fått ett sådant genomslag! Därför förstår jaginte varför ni hänger på så hårt för att avskaffa yrkesintroduktionen. Det finns ju ingen rimlig relation mellan Lars Svenssons beskrivning av problemen sådana de kommit till uttryck t.ex. i Halmstad — jag kan räkna upp ytterligare några kommuner där det finns problem och som jag har besökt, men jag kan räkna upp precis lika många och ännu fler där det har gått mycket bra — och yrkandet att yrkesintroduktionen skall avskaffas. Det får oss att tro att det ligger mycket prestige bakom det yrkandet. Sedan vill jag konstatera att socialdemokratin också är kluven när det gäller förtroendet för parterna. Ni har ju inte förtroende för parterna när det gäller möjligheterna att ta fram praktikplatser! Men ni har det när det gäller möjligheterna att ta fram ungdomplatser. Det finns många motsägelser här. Om det beslut som kammaren fattade före påsk säger ni att det bara är stolta uttalanden och deklarationer. Sveriges riksdag angav i det beslutet en ambitionsnivå, finansiering och regler för finansiering. Det var ett uppdrag till regeringen och arbetsmarknadsministern att omedelbart sätta i gång och efter de beslutade principerna se till att alla ungdomar upp till 21 års ålder så snart som möjligt skall kunna erbjudas arbete, praktik eller utbildning — detta till en beräknad kostnad av 300-400 milj.kr. Det ville ni inte ställa upp på. I stället presenterade ni på en presskonferens förslag som inte kan förverkligas på ganska lång tid. Jag tycker att det är att blanda bort korten, Lars Svensson. Som jag sade i min inledning tycker jag att det är att föra väljarna och framför allt de arbetslösa ungdomarna bakom ljuset.

Herr talman! Låt mig inledningsvis göra några kommentarer kring de moderata reservationerna 5 och 6. För de invandrarelever som behöver det anordnas stödundervisning i svenska vid sidan av den vanliga undervisningen. För detta utgår statsbidrag. undervisningen i svenska får ske genom utbyte av timmar i ett eller flera ämnen. När så sker finns det skäl att betrakta den extra undervisningen i svenska som ett särskilt ämne och kalla ämnet svenska som främmande språk. Till skillnad från moderaterna anser vi inte att betyg i ämnet skall sättas. Betyg kan inte ges för undervisning där antalet timmar bestäms av den enskilde elevens behov och där det inte specifikt angivits vilka ämnen undervisningen byts ut emot. I budgetpropositionen föreslogs också en särskild genomföranderesurs om 10 milj.kr. för budgetåret 1982/83. Detta ställer sig utskottsmajoriteten bakom — dock inte moderaterna. De förändringar som nu sker i gymnasieskolan till följd av riksdagens olika beslut, i vilka även moderaterna deltagit, innebär bl.a. nya timplaner, nya gruppstorlekar och utläggning av självstudietid i kombination med en friare resursanvändning. Allt detta skall ske på lokal nivå och är arbetskrävande. Hans Nyhage gjorde en jämförelse med grundskolan och sade att det enligt vad man kan utläsa av texten här inte skulle behövas någon genomföranderesurs, eftersom dessa förändringar inte är så arbetskrävande som förändringarna i grundskolan. Det kan man förvisso hålla med om, men så är också genomföranderesursen för förändringarna i grundskolan av storleksordningen 180 milj.kr. och genomföranderesursen när det gäller förändringarna i gymnasieskolan 10 milj.kr. Med denna genomföranderesurs kan man låta lärare tillfällige biträda skolledningen i vissa arbetsuppgifter. Det kan få en positiv effekt på rekryteringen av skolledare, inte minst vad avser kvinnor. Alla vet att vi behöver bredda den basen. Dessutom är detta ett medel bland flera att möta den s.k. historielärarsvackan, och historielärarna har ju moderaterna velat slå vakt om i tidigare debatter. Göran Persson, som är ganska frimodig i debatten — någon skulle kunna frestas att säga övermodig — talade sig varm för lagstiftning om praktikplatser, en lagstiftning som skulle syfta till att nå samförståndslösningar. Det påminner mig något om Frans G. Bengtssons Röde Orm, som kristnade hedningar genom att hota med att eljest hugga huvudet av dem med svärd. Hedningarna klagade då över att det inte gavs något val. Nog gav jag dem fritt val, genmälde Röde Orm. De hade ju två alternativ att välja emellan! Göran Persson delar gärna ut betyg och omdömen om andra. Med det beror naturligtvis på att han kan så mycket och vet så väl hur skolpolitiken skall skötas. I mitt och Göran Perssons gemensamma hemlän har vi gjort en omfattande utredning om utbildningsutbudet på gymnasienivå. Där fick vi bekräftat det som Göran Persson själv påstod förut, att skillnaderna mellan de olika gymnasieregionerna är ganska stora. Så är det också i vårt län. Jag skall här avstå från att säga vilken gymnasieregion och vilken kommun som har den sämsta utbyggnaden. Jag skall också avstå från att säga vem som i sin egenskap av skolstyrelsens ordförande har haft huvudansvaret under de år då utbyggnaden borde ha skett i den regionen. Det är så, Göran Persson, att verkligheten ibland är litet besvärligare än den kan te sig från den här talarstolen, där brösttonerna dessutom kan förstärkas av den förträffliga högtalaranläggningen. Låt mig till sist, herr talman, något beröra det särskilda yttrande som avgivits av centerpartisterna i utskottet. Gymnasieutredningens förslag är nu föremål för en omfattande remissbehandling. Det ligger en uppenbar risk i att på traditionellt sätt skjuta alla förslag om successiva förändringar i gymnasieskolan framför sig i avvaktan på en eventuellt kommande stor reform. Vi har pekat på nödvändigheten av att vidta angelägna förändringar under tiden. Vi har erfarenheter från förändringsarbetet i grundskolan, och det bör vi nu kunna dra nytta av. Till sist, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Låt mig bara kort konstatera att det är första gången vi i Södermanland upplever att länsskolnämndens ordförande delar ut betyg åt de olika kommunerna. Jag skall i min tur här i kväll avstå från att kommentera det närmare. Det är bara ett konstaterande. Den debatten får vi klara ut på hemmaplan, jag och Larz Johansson. Jag får väl diskutera med de partikamrater Larz Johansson har i den gymnasieregion där jag verkar. Ingen kunde ju missta sig på vem Larz Johansson adresserade sig till i det föregående inlägget. Men det är hans bekymmer i framtiden. När det gäller sakfrågorna har diskussionen f.ö. förts mellan mig, Lars Svensson och Ylva Annerstedt, som är utskottets företrädare. Hon har svarat för utskottet på ett bra och vältaligt sätt. Det finns ingen anledning för oss att ånyo föra den debatten. Jag får väl i de frågorna hänvisa Larz Johansson till protokollet. Han får, om han tycker att han kommit in för sent i debatten, i kommande fall försöka att få till stånd en annan debattordning internt i den borgerliga gruppen.

Herr talman! I all forskning och i alla utredningar framhåller man den stora betydelse som kunskaper i svenska har för invandrarna, vuxna och barn, när det gäller att finna sig till rätta i vårt land. För de barn som kommer hit i skolåldern har undervisningen i svenska helt avgörande betydelse för deras skolgång. Stödundervisning i svenska har länge förekommit i alla skolformer. Relativt nytt är — bortsett från olika slag av försöksverksamhet — att svenskstödet för invandrarelever blir självständigt ämne under benämningen svenska som främmande språk. Detta ämne införs nu i gymnasieskolan och ersätter på sätt och vis stödundervisningen i svenska. Det nya är att eleven kan byta ut timmar i ett eller flera andra ämnen mot svenska som främmande språk. Förvånande nog slår emellertid statsrådet fast att betyg i ämnet inte skall sättas. Nr 121 Man kan inte sätta betyg i ett ämne, säger Larz Johansson, när man inte vet vilka ämnen som har bytts ut mot detta ämne och hur många timmar det omfattar och när det fastställs av elevens särskilda behov. Det kan man visst det! I grundskolan t.ex. kan man i dag sätta betyg i ämnet svenska som främmande språk och likaså inom den kommunala vuxenutbildningen på grundskolenivå. I grundskolan tillämpas bestämmelsen så, att betyg sätts om eleven har så stora kunskaper att man kan sätta betyg. Om kunskaperna inte räcker, ges ett intyg om deltagande. När betyg sätts, sker det med beaktande av elevens särskilda svårigheter, och man utgår här från samma synsätt som gäller för svenska elever med handikapp — för det är ett handikapp att inte kunna svenska i den svenska skolan. Just i detta fall har invandrareleverna en rättvis chans att hävda sig. Just detta betyg skulle vara motivationsskapande och psykologiskt välgrundat. Eleverna väljer bort ämnen där betyg sätts mot ett ämne där betyg inte sätts. Svenska som främmande språk med betyg är en efterlängtad reform, efterlängtad av alla de elever.och lärare som drabbas av att få resp. sätta de låga betygen i reguljär svenska — de eviga ettorna — som också begåvade och flitiga invandrarelever stannar på i jämförelse med sina svenskfödda kamrater. Ett gott betyg på en god prestation kan bli en hjälp för den unga invandraren att få ett arbete, vilket som bekant är svårare för invandrarungdomar än för andra. De unga invandrare som vill fortsätta med högskolestudier har alla möjligheter att komplettera sina kunskaper i svenska genom att t.ex. genomgå etapp II av de introduktionskurser för gäststuderande som erbjuds vid högskolorna. Detta har f. ö. föreslagits så väl av gäststuderandekommittén som av SFI-kommittén. Invandrarungdomarna har också möjlighet att förvärva kunskaper genom KOMVUX-kurser för att få ett gott utgångsläge och behörighet för högskolestudier. Utskottets majoritet har intagit en ologisk och inhuman inställning till det här problemet, och landets gymnasier kommer att förvåna sig storligen. Jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen 5.